Herr talman! Låt mig först beträffande Hällekis säga att det inte är på det sättet att vi väntar oss att problemen helt och uteslutande skall klaras upp av Cementa. Men vi säger att huvudansvaret bör ligga på företaget. Det är rimligt att vi reser det anspråket när det gäller nedläggningar som skulle kunna bli aktuella inom detta område som inom andra. Det fråntar å andra sidan inte samhället dess ansvar att nogsamt följa utvecklingen och så långt möjligt i samverkan med företaget söka lösa problemen. Jag anser att vi har rätt att ställa det kravet på företagen att de skall gå in i diskussion om hur en eventuell strukturförändring kommer att te sig och om man tidsmässigt kan vinna anstånd för att diskutera alternativ sysselsättning. Vi har prövat det på ett par andra områden, bl.a. i Ådalen i samarbete med cellulosaindustrin. Där visade det sig också att samtidigt som man kunde fortsätta produktionen i en nedläggningshotad industri, kunde diskussioner föras om ersättningsindustri, som nu kommer att etableras med stöd av lokaliseringsmedel och ta över hela den arbetsstyrka som kommer att friställas. Vi har samma problem i norra Uppland, där man tidigare varnat för eventuella nedläggningar någon gång framöver. Där förs samma diskussion. De åtgärder som är aktuella i Hällekis innebär i och för sig inte att någon avskedas; man låter den naturliga avgången under en tvåårsperiod verka så att ett 40-tal personer mindre kommer att vara sysselsatta efter de två åren. Det har visserligen inte några verkningar för de berörda individerna, men det har verkningar för kommuner och landstinget. Jag anser det därför angeläget att man redan nu försöker ta initiativ till att skapa en arbetsgrupp, som kan bestå av representanter för länsmyndigheten, kommunen, de anställda och företaget, och att man försöker hålla kontakt med arbetsmarknadsmyndigheterna för diskussion om vad som kan göras i kommunen för att etablera ny sysselsättning som ersättning för detta bortfall. Vi har inte tänkt fly undan det ansvar som är statens och samhällets, men riktar uppmärksamheten på att ansvaret ändå i första hand bör ligga på företaget. Låt mig sedan gå in på den principfråga som herr Werner tagit upp om förstatligande och samhällelig företagsverksamhet. Min grunduppfattning är att en statlig företagsverksamhet inte är ett självändamål. Den kan vara angelägen för att utveckla viktiga basindustriella områden. Där sysselsättningspolitiska skäl talar för statlig etablering är den nödvändig, likaså inom vissa kapitalkrävande områden, där det kollektiva egagemanget är ytterst viktigt. Jag kan ge åtskilliga exempel på statlig medverkan inom dessa områden just nu, bl.a. planeringen för ett nytt ämnesstålverk vid NJA liksom de övriga omfattande investeringar i Luleå som tillsammans kommer att kräva flera miljarder kronor. Man kan vidare peka på Svetabs engagemang i fälgfabriken i Luleå, bromsbandsfabriken i Sollefteå, Statsföretags och Uddevallavarvets investeringar i varvet där nere och Statsföretags engagemang inom det petrokemiska området. Dessutom har vi energisektorn: Vattenfalls utbyggnad av kärnkraftverken, vattenkraftsanläggningarna m.m. Staten har en bevakande skyldighet inom vissa för medborgarna viktiga konsumtionsområden. Till dem hör utan tvivel industrin för byggmaterial. Hur långt man skall gå i fråga om engagemang är en avvägningsfråga. Jag har i interpellationssvaret redovisat några sektorer där staten har ett ägarinflytande, helt eller delvis. Jag vet inte av vilken anledning herr Werner i Tyresö utelämnade Centogruppen — som är statens via Statsföretag och Svetab och som består av snickeriindustrier och industrier för golvbeläggningsmaterial. Vi har också vid sidan av det rent statliga engagemanget inom byggsektorn BPA:s, HSB:s och andra verksamheter. Jag anser att det är av vikt vid ställningstagandena att beakta att det har varit möjligt att följa verksamheterna och vara säker på ett sådant inflytande att prisutvecklingen kunnat följas och påverkas. Som känt innebär det inte ett stopp för prisförändringar. Kostnadsfaktorerna verkar här såväl som inom andra områden. Herr Werner gjorde en erinran om vad jag som inrikesminister uttalade 1966 om möjligheterna till prisförändringar uppåt. Herr Werner hade också kunnat säga att vi — med den planeringsverksamhet som vi kom överens om och som varit tillämplig på bostadsbyggnadsområdet — hade faktiska prissänkningar inom bostadsproduktionen åren 1968 och 1969. Men som jag sade har kostnadsfaktorerna varit av den karaktären att vi sedan dess har fått åtskilliga prishöjningar. Jag anser att det är viktigt att de möjligheter som erbjuder sig i fråga om rationaliseringsoch effektivitetsåtgärder tas till vara genom rimliga investeringar i branschen. Låt mig säga att debatten inom den fackliga politiska arbetarrörelsen under senare år närmast har gått i den riktningen att en vidgad insyn och kontrollmöjlighet ställs i förgrunden i fråga om byggmaterialindustrin, och det är jag övertygad om att herr Lindkvist känner till lika väl som jag. Jag är helt medveten om de uttalanden som herr Lindkvist tidigare nämnde, men jag vill å andra sidan åberopa de kontakter som vi har haft med fackförbunden inom byggområdet. De har också ställt sig bakom och haft förståelse för de uttalanden som gjordes vid socialdemokratiska partikongressen, där det anfördes: Det bör över huvud taget vara möjligt att via delägarskap se till att eventuella monopoltendenser inom byggnadsmaterialområdet förhindras. Det betyder att intresset är starkt inriktat på möjligheten till inflytande och medverkan i verksamheten, vilket kan åstadkommas genom avtal och ändring av ägarstrukturen. Erfarenheten får nu visa om det avtal som slutits mellan regeringen — som företrädare för en minoritetsandel i Gullhögen och Cementa — svarar mot de anspråk på medverkan inom en viktig del av byggmaterialindustrin som vi har. Det är för övrigt ett avtal som kommer att underställas riksdagen — bli föremål för prövning och debatt i riksdagen — och vi får väl se vad den prövningen och debatten leder till.

Debatten har som sagt kommit till det stadium där jag för min del anser att de möjligheter som har lagts in i det träffade avtalet nu bör prövas. Jag ser det som inte minst angeläget och värdefullt att de anställdas representanter och företrädare för samhället får tillfälle att närmare delta i utredningen om cementindustrins strukturproblem och påverka händelseförloppet. Det bör ge garantier för en smidigare övergång när omställningen blir nödvändig.

Här har vi således frågan om en inflytandeoch medverkansteori som möjliggör att påverka utvecklingen inom en företagssektor. Mot denna teori står — och där skulle jag tänka mig att inte minst herr Iveroth ställer upp — uppfattningen att marknadskrafternas fria spel i ett konkurrenssamhälle är det allena saliggörande. Jag tror inte ögonblick att herr Lindkvist med åberopande av herr Iveroth ansluter sig till en sådan teori. Vi känner nämligen dess verkningar i abrupta nedläggningar av företag som dukat under i konkurrensen, med arbetslöshet och svårigheter för enskilda och kommuner. Det finns ingen anledning att acceptera en sådan ohämmad utveckling. Samhället bör kunna genom sin medverkan tackla utvecklingsproblemen annorlunda. Här görs nu ett allvarligt försök. Jag är medveten om att meningarna kan gå isär; från önskemålen om ett längre gående engagemang till låt det vara vad det är. Vad vi förordat är ingen kompromiss mitt emellan utan " ett längre gående sam hällsengagemang, framför allt avtalsmässigt bundet. Jag tycker att det vore rimligt att man nu accepterar det här arrangemanget; vi får se vad den närmaste framtiden kommer att innebära. Tiden och utvecklingen stannar ju inte med det här. Det är på något sätt ett nytt grepp: styrelserepresentation plus en avtalsmässigt reglerad utveckling inom ett område.

Herr talman! Industriministern kom i sitt svar in på förhållandena i Hällekis, vars svårigheter väl ingalunda är främmande för industridepartementet och statsrådet Rune Johansson.

Vill industriministern ge en precisering av det, som jag tolkar innebörden, positiva svar som industriministern gav i sitt tidigare inlägg i debatten?
Herr talman! Jag kan på herr Hyltanders fråga svara ja direkt. Det ville jag ange när jag talade om att det kanske är lämpligt att man skapar en arbetsgrupp som följer utvecklingen och tar itu med de problem som en etablering kan komma att innebära.
Herr talman! Jag har inte särskilt mycket att säga i anslutning till industriministerns senaste inlägg i debatten. Det var mycket klokt av honom att komplettera interpellationssvaret med att säga att det som skall ske i Hällekis inte undantar samhället från ansvar. Man kunde nämligen av svaret utläsa den meningen att det är cementindustrin som skall svara för nyetableringen. Cementindustrin i Hällekis har under så många år hindrat en differentiering av sysselsättningen genom sin leligt engagemang inom byggnadsämnesindustrin markpolitik att den för länge sedan har mistat den goodwill som måste till för att de anställda skall finna företaget trovärdigt i fråga om sysselsättningen. Därför är det viktigt att industriministern gjorde detta tillägg i debatten. Det andra som jag vill säga i anslutning till industriministerns senaste inlägg är att debatten inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen och debatten på partikongressen ingalunda har uteslutit nödvändigheten av att staten med ett direkt förvärv går in i byggnadsämnesindustrin. Jag har tittat litet på det materialet för jag gissade att vi skulle komma att snudda vid det problemet i denna debatt. Det är överraskande hur många organisationer som har krävt ingripande i form av ett förstatligande av vitala delar av byggnadsämnesindustrin. Jag tror inte att statsrådet Rune Johansson skulle ha fått särskilt dåligt anseende inom arbetarrörelsen, om han nu hade tagit chansen och föreslagit ett förstatligande exempelvis av Gullhögen. Sedan är det riktigt uppmärksammat av statsrådet Johansson att jag ingalunda befinner mig i partssällskap med verkställande direktören i Industriförbundet, Axel Iveroth. Jag tog upp hans inlägg därför att man inte alldeles bör utesluta möjligheten av att Axel Iveroth någon gång kan säga en mening som är användbar i den politiska debatten. Och faktum är, Rune Johansson, att i den intervju som finns i Dagens Nyheter den 16 oktober 1973 har Iveroth föreslagit förhandskontakter och lagstiftning till förhindrande av en monopolbildning just med utgångspunkt i den försäljning av Gullhögen som skedde till Cementa. När Iveroth någon enstaka gång överraskar oss med att säga någonting vettigt i den politiska debatten, kan man gott få framhålla det, eftersom det är så ovanligt.

Jag tänkte att regeringen här hade en anknytningsmöjlighet därför att man med staten som ägare till Gullhögen skulle kunna leva upp till de förväntningar som fanns i koncentrationsutredningen. Där finns ett klart underlag för vad man kan vinna med att på samarbetsnivå behålla båda företagen men i form av ett långtgående samarbete. Herr talman! Vad jag saknade i statsrådet Johanssons senaste inlägg — eller näst senaste inlägg om jag skall vara alldeles korrekt — var att han inte nämnde någonting ytterligare om det beklagansvärda i att informationsflödet till de anställda har uteblivit i samband med fusionen. Jag tycker att detta är ytterligt allvarligt år 1973 med tanke på de lagstiftningsåtgärder som riksdagen har beslutat om, 'de avtal som har träffats mellan fackföreningar och arbetsgivare och med tanke på det som ligger i tiden att se till att de anställda får en anständig information. Det är beklagligt i en fråga av så stor betydelse när de anställda, såsom skedde i Hällekis, fick läsa i dagstidningarna att deras ort skulle mista sitt cementföretag, vilket var tänkt av det nya storföretaget i en första planering. Jag hoppas verkligen — i detta fall litar jag på statsrådet Johansson — att man tar upp det här i regeringen. Finns det luckor i lagstiftningen, skall vi se till att de täpps till därför att det minsta de anställda kan fordra är att de får reda på vad som skall ske med det företag i vilket de är anställda.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

Vi hade underhandskontakter, det har jag medgett i ett frågesvar den 8 november i riksdagen. Vi undersökte möjligheterna att finna en konstruktion för avtal som skulle kunna tillgodose de intressen vi finner angelägna. Vi var alltså underrättade om att det pågick förhandlingar mellan Cementa och Gullhögen. Vi hade överläggningar med Euroc där vi sade att vi inte reste några invändningar mot en sådan diskussion, under vissa förutsättningar, nämligen en för samhället och därmed för bostadskonsumenterna och förbrukarna av cement tillfredsställande insyn i verksamheten. Det är de fasta utgångspunkterna för diskussionerna. Vi blev också överraskade av de uppgörelser som träffades under sommaren därför att vi räknat med och satt som förutsättning att förhandlingarna skulle ske parallellt och att vi kunnat göra en bedömning av det inflytande som vi kunde tillförsäkrat oss över en samordnad cementindustri. Det är väl ganska rimligt om vi på sommaren begärde ett uppskov med förhandlingarna till hösten; för att vinna tid, för överväganden och — eftersom det var val — för att se om det var vi i den socialdemokratiska regeringen som slutgiltigt skulle träffa ett avtal och slutföra diskussionerna. Om det kunde man inte säga någonting bestämt under sommaren. Om det finns en säljare och en köpare, så är det väl inte så förfärligt svårt att tänka sig fram till vem som är intresserad av att sälja och vem som i så fall tar upp diskussionerna. Jag har sagt att vi har varit underrättade och inte erinrat mot att man tagit upp diskussioner, men under vissa förutsättningar. Vad beträffar informationsflödet vill jag säga till herr Lindkvist att jag inte ett ögonblick försvarar att informationen inte lämnades. Jag har bara i mitt interpellationssvar gjort konstaterandet att det inte var Gullhögens styrelse som fattade beslutet om affären utan majoritetsaktieägaren, Industrivärden. Och vid den tidpunkt då förhandlingarna fördes mellan Cementa och Gullhögen hade de anställda ingen direkt representation i Cementas styrelse.

Sedan skall jag inte säga mycket mer beträffande herr Iveroths engagemang. Det var inte på något sätt överraskande. Det var heller inte överraskande när jag läste direktör Nicolins uppfattning i den här frågan. Det privata näringslivet skulle uppenbarligen gärna se en konkurrenslagstiftning av amerikanskt snitt, men förmodligen ger den inte så förfärligt stora möjligheter att verkligen ingripa i monopolens agerande då det gäller priser och annat. Det är möjligt att vi har anledning — jag kommer för min del gärna att biträda önskemål i den vägen — att se över den i Sverige gällande konkurrensbegränsningslagstiftningen. Och då får vi se på vilket sätt vi skulle kunna träffa ett arrangemang som ger större möjligheter att med stöd av lagstiftningen påverka utvecklingen. Låt mig säga att lagstiftningen i och för sig inte gav oss några möjligheter i det här sammanhanget. Jag svarade i intervjun i Fabriksarbetaren på frågan om vi kunde stoppa köpet ifall det visade sig vara samhällsfarligt. Jag sade: Ja, det kan vi, om parterna vidhåller sitt villkor för affären, nämligen befrielse från realisationsvinstbeskattning. Parterna frånträdde i ett senare beslut under augusti månad detta villkor. Jag nämner det här bara som en upplysning. Herr Werner har uppehållit sig vid min grundinställning. Jag vill redovisa några områden där ett aktivt samhällsengagemang är utomordentligt intressant, områden där vi har kommit långt. Det är fråga om viktiga basindustriella områden. Det var ju i det sammanhanget som jag ville säga att det är en avvägningsfråga var man skall lägga ner kapital och krafter. Det betyder inte på något sätt att jag underskattar det viktiga område som byggverksamheten utgör. Men jag har ställt mig frågan i vilken omfattning som man skulle kunna påverka kostnadsutvecklingen genom sådana engagemang — eller kanske jag skall säga ytterligare engagemang. De som varit verksamma inom branschen under åtskilliga år har kommit till den uppfattningen att det inte är så enkelt att tackla kostnadsproblemet. Då kommer jag tillbaka till frågan om inflytande, kontroll och påverkan av utvecklingen inom företagen. Det finns en del — och de är utan tvekan många — som fäster huvudsakliga intresset vid kapitalet/ ägandet som grunden för inflytandet i företagen. Ger då inte ett deltagande i styrelserna insyn och kontroll? Frågan har en generell karaktär genom att vi nu i vårt samhälle prövar systemet med styrelserepresentation för de anställda. Det är inte alltid en lätt uppgift för dem som nu representerar de anställda i styrelserna. Det är en hantering där vi naturligtvis måste skaffa oss mer av erfarenhet och där vi måste ställa större anspråk gentemot företagen. Jag ser det som inte minst viktigt att man på båda sidor bryter ned invanda föreställningar om framför allt kapitalets oinskränkta makt. Mot det ställs ett ökat inflytande för arbetet och hänsynen till samhället. Kunde man då inte nöjt sig med styrelserepresentation i det nya Cementa, den representation som jag här har redovisat? Där kommer den gamla naturliga ängslan för monopolföretagens möjligheter in, i synnerhet om det föreligger en sammanflätning av flera byggmaterieloch byggintressen. Det är därför som vi har träffat avtalet om en mycket långtgående reglering på vissa viktiga områden. Herr Werner har fastnat i den uppfattningen att vi inte skulle kunna bryta ner kapitalets intressen genom avtal och regleringar. För herr Werner tycks uppenbarligen den enda möjligheten vara att vi genom ett väsentligt vidgat ägarinflytande skaffar oss en sådan makt. Jag tror att även den här vägen är framkomlig och att det finns anledning att pröva leligt engagemang inom byggnadsämnesindustrin den. I det sammanhanget menar jag att det inte har någon avgörande betydelse om vi stannar vid 5 procent, eller om vi går till 10 eller upp till 25 procent. I så fall skall vi naturligtvis helt ta över företagen. Är det inte rimligt att man nu ser vilka effekter vi uppnår genom det avtal som nu är träffat? Jag tror att det finns anledning att spara en aning på slutomdömena och inte alltför snabbt säga att det här inte är möjligt. Jag kan respektera herr Werners uppfattning liksom herr Lindkvists, att vi skulle kunna ha gått längre, men jag har noterat att herr Lindkvist nu finner det acceptabelt med de regler som är avtalsmässigt fastställda.

Herr talman! Jag skall inte gå in på den senaste problemställningen. Våra göranden och låtanden i det sammanhanget får självfallet bedömas efter hand. Jag har angivit min principiella uppfattning om avvägningsproblemen i de här sammanhangen. Det pågår en aktivitet, som sträcker sig mycket långt, och alla ansträngningar kommer att göras inom de basindustriella områden som jag har nämnt. Det problem som herr Werner i Tyresö vill att vi nu skulle ta upp till diskussion berör ju hela bostadsoch byggmarknadens område. Det är ett mycket vidlyftigt problem, där självfallet byggmaterialindustrin utgör en i och för sig viktig del som dock inte kan anses vara den ensamt avgörande. Vi kommer som jag hoppas att ta upp bostadsfrågan i dess helhet under 1974 för diskussion och åtgärder. Det är en nödvändighet med hänsyn till den utveckling som har förevarit. Vad vi här haft att bedöma är en enskild fråga om en del av byggnadsmaterialindustrin, där vi har förordat ett längre gående inflytande för samhället. Herr Werner tror inte på möjligheterna för sådana representanter för staten och samhället och för de anställda att göra sig gällande i styrelserna för företagen. Den avtalsmässiga regleringen är ett av incitamenten i det sammanhanget. Jag vill i samband med detta säga: Låt oss avvakta hur utvecklingen blir innan vi fäller ett slutgiltigt omdöme i frågan. Detta är en av möjligheterna att få samhället engagerat i en verksamhet som är viktig för medborgarna och för landet men som har åtskilliga aspekter utöver dem vi har diskuterat, dvs. de industripolitiska och de strukturella. Man kommer heller inte förbi de omfattande investeringar som ter sig nödvändiga framöver, där en samordning kan ge oss möjligheter att utifrån sam hällsekonomiska bedömningar vidta någorlunda vettiga åtgärder.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv har i en interpellation frågat om jag är beredd att redogöra för riktlinjerna beträffande statens bidrag till enskilda organisationer som i sitt arbete verkar för rehabilitering av alkoholoch narkotikaskadade personer. Herr Hyltander har i en enkel fråga tagit upp samma ämne. Jag besvarar interpellationen och den enkla frågan i ett sammanhang. För budgetåret 1973/74 har ställts 3,7 miljoner kronor till socialstyrelsens förfogande för bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare, till organisationer för stöd och hjälp åt läkemedels missbrukare samt till andra organisationer som sysslar med rehabilitering av narkotikaoch alkoholskadade personer. Bidrag kan även utgå till kommuner. Av det angivna beloppet har hittills under budgetåret disponerats 1,8 miljoner kronor till omkring 200 sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare. Vidare har socialstyrelsen disponerat 1,1 miljoner kronor i bidrag till 13 sammanslutningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare. Därutöver har socialstyrelsen hittills lämnat bidrag med ca 100 000 kronor till två projekt som avser försök med nya vårdoch behandlingsformer. Dessa projekt avser främst alkoholmissbrukare och gäller dels försöksverksamhet med ett vårdkollektiv i anslutning till en enskild vårdanstalt, dels stöd till De kristna samfundens nykterhetsrörelse för RIA-byråverksamheten. Jag delar uppfattningen att det är angeläget för samhället att ta till vara de frivilliga krafter inom olika organisationer som arbetar för att minska alkoholens och narkotikans skadeverkningar. Av de medel som för angivna ändamål under innevarande budgetår ställts till socialstyrelsens förfogande återstår ca 700 000 kronor, som bl.a. är avsedda till försök med nya vårdoch behandlingsformer. Hur dessa medel skall fördelas prövas för närvarande i socialstyrelsen. Enligt vad jag inhämtat kommer styrelsen i detta sammanhang också att pröva möjligheterna till ytterligare stöd för pågående verksamhet hos organisationer som arbetar med rehabilitering av alkoholoch narkotikaskadade.

Herr talman! Först ett tack till socialministern för svaret på min interpellation.

Första gången var 1971, och 1972 begärde vi förslag från regeringen om ett ytterligare anslag. Vi blev bönhörda på det sättet att det gjordes en uppräkning av anslaget med 600 000 kronor. Det hade hänt en del saker emellan. På hösten 1972 hade det kommit ett belopp av 300 000 kronor, som ställdes till socialstyrelsens förfogande för stöd av olika försök med nya vårdoch behandlingsformer för narkotikamissbrukare. Vidare vet vi att det har kommit ett anslag på 300 000 kronor i samband med riksdagsbehandlingen av brottskommissionens betänkande. Det har alltså gått ett par år, och så kan man konstatera att bara för några dagar sedan avsattes 25 000 kronor till De kristna samfundens nykterhetsrörelse för deras RIA-verksamhet. Det är i stort sett allt vad som materiellt sett har hänt i den här frågan. Däremot har ett par organisationer fått avslag. Pastor Lewi Pethrus” stiftelse för filantropisk verksamhet — ett långt och krångligt namn — har ansökt om 100 000 kronor men fick häromdagen nej till denna ansökan. Blåbandsrörelsen har också sökt om ett anslag — jag tror att det gällde 100 000 kronor även i det fallet — vilket har lämnats utan bifall. Såvitt jag förstår råder det osäkerhet inom socialstyrelsen om hur man skall fördela dessa anslag. Det finns ju, som socialministern påpekade i sitt svar, ca 700 000 kronor kvar, och socialstyrelsen kommer att ”pröva möjligheterna till ytterligare stöd för pågående verksamhet hos organisationer som arbetar med rehabilitering av alkoholoch narkotikaskadade”. Vi är alltså överens om att dessa organisationer gör ett bra arbete och behöver stöd. I detta sammanhang är det naturligtvis inte nödvändigt att ta upp den problematik som det rör sig om, de svårigheter som de alkoholoch narkotikaskadade har. Vi är överens om att vi behöver anlita de frivilliga organisationerna. Jag vill här gärna understryka det litet extra därför att vi ofta i vårt arbete talar om folkrörelserna och deras verksamhet och ofta anlitar dem från samhällets sida. Vi hänvisar till dem, och vi vädjar till dem. Det finns organisationer — och framför allt människor — som är djupt engagerade i den här frågan och alltså vill göra en insats. Då tycker jag att man från samhällets sida skall ha denna inställning: Här finns det människor som vill hjälpa till, låt oss ge dem vårt stöd och vår uppskattning. Då upptäcker man dessa svårigheter som tydligen finns på det administrativa planet. Den andra frågan i min interpellation var ju också: ”Är statsrådet, om riktlinjerna till socialstyrelsen anses oklara, beredd till ett klargörande?” Jag tror, herr socialminister, att det är absolut nödvändigt, om man skall få loss dessa pengar. Utan ett sådant klarläggande vet tydligen inte socialstyrelsen hur man skall behandla de 700 000 kronor som det är fråga om.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till att den ställts är att det har rått och råder en hel del osäkerhet om hur den aktuella ökningen i årets sociala huvudtitel under rubriken Länkrörelsen m.m. skulle användas. År 1972 höjdes detta anslag med 300 000 kronor i statsverkspropositionen, och år 1973 höjdes det med 600 000 kronor efter det att man i socialutskottets betänkande nr 5 1972, som riksdagen enhälligt antog, klart hade hänvisat till att anslaget borde uppta även bidrag till frivilliga ideella och kristna organisationers arbete bland alkoholoch narkotikaskadade. Motionerna 1972:1029, 1012, 226 och 126 — jag skall inte trötta med att referera dem — åberopade de frivilliga ideella och kristna organisationernas arbete bland alkoholoch narkotikaskadade samt yrkade på anslag för ändamålet. Socialutskottets förslag, som sedan antogs av riksdagen, innebar — såsom redogjorts för här — att man begärde en höjning av anslaget utöver den normala höjningen. Av svaret framgår också att man betraktar de 300 000 kronorna som en normal höjning av det gamla Länkanslaget, och 300000 kronor skulle alltså stå till förfogande i detta sammanhang för frivilliga organisationers arbete. Nu har man, som också herr Svensson i Kungälv framhållit, tydligen inte riktigt klart för sig hur de här 300 000 kronorna skall användas av socialstyrelsen. Det är just anledningen till att de här frågorna ställts. Jag ber om ursäkt, herr talman, men det stänker någonting från ovan just här i talarstolen. Jag tror inte att det har med alkoholfrågan att göra, utan det måste nog vara litet svagare grejor. Men om jag ryggar något så är det av den anledningen och inte för frågeställningarna. De kristna samfundens nykterhetsrörelse har, sedan frågan senast var uppe i riksdagen, ytterligare byggt ut RIA-verksamheten. Man har ansökt om anslag ur den här aktuella anslagsdelen på 300 000 kronor, och som statsrådet säger i svaret har man erhållit 25 000 kronor. Om vi besinnar att dessa pengar skall delas ut till de RIA-byråer som är verksamma i landet finner vi att det blir omkring 1 500 kronor per RIA-byrå. Det är ju inte alls i överensstämmelse med intentionerna i de motioner — herr Svenssons i Kungälv, min egen och de två övriga — som ligger bakom begäran om uppräknat anslag. Jag skall inte förlänga debatten genom att redogöra för behovet av frivilliga insatser. Där tycks det ju — om man tolkar svaret så att säga rätt upp och ner — som om socialministern delar vår uppfattning om värdet av de insatser som frivilligorganisationerna gör. Det är ovedersägligt att man på detta sätt kan få en dubblerad eller förmerad effekt — den kan bli mer än dubbelt så stor i vissa sammanhang — av de anslag som myndigheterna och staten kan ge. Anslagen adderas ju med de personliga insatserna, som ofta går långt utöver vad som skulle motsvaras av de medel som staten ställer till förfogande. Men jag skall som sagt inte gå närmare in på detta utan hänvisar till min motion 1012 år 1972, där vi redogör för arbetet inom DKSN och RIA, och till mina inlägg i kammardebatterna 1972 och 1973, då de här frågorna behandlades. Men jag vill ändå, eftersom jag har färska intryck från det arbete som RIA bedriver i Lidköping och Skövde inom mitt hemlän, Skaraborgs län, säga några få ord om vad som på senare tid hänt där. Det är ett och ett halvt eller två år sedan detta arbete startade, och det har successivt — med en som vi tycker god utvecklingstakt — fått gehör hos de grupper som vi vill nå med denna stödjande hjälpsamhet. Jag vill också påpeka att förhållandet mellan de sociala myndigheterna och RIA-verksamheten är synnerligen gott. Man anser inte att man faller varandra i ämbetet på något sätt, utan RIA-arbetet är ämnat som en uppföljning där samhällets insatser liksom inte verkar på normalt sätt. Vi är alltså fullt överens när det gäller det arbete som skall fullföljas. Även från den läkare som arbetar inom alkoholistvården i Skövde har vi rönt full förståelse för arbetet. Man vill inte på något sätt överta verksamheten och träda in i samhällets nykterhetsvårdande arbete, utan här är det fråga om ett personligt intresse för vederbörande och ett omhändertagande som följer därav. Jag kan här ge ett exempel på vilka resultat detta personliga intresse kan leda till när det gäller människor som tidigare har hört till det alkoholskadade klientelet. I samband med att vi häromdagen fick ta nya lokaler i bruk för denna verksamhet ställde några av dem som tidigare varit alkoholskadade upp och hjälpte till med att ställa i ordning lokalerna, bl.a. med målning och tapetsering. Och vi hade knappast mer än nätt och jämt fått beskedet att vi fick disponera lokalerna förrän målningsoch tapetseringsarbetena var klara. Jag kanske på stående fot nu får framföra en inbjudan till socialministern att komma ner till invigningen av de nya lokalerna. Denna är planerad till onsdagen den 19 december kl. 19.00. Välkommen då, herr socialminister, så kan de här gubbarna — om jag får använda det uttrycket utan någon som helst ringaktande mening i det — kanske säga något om sin uppskattning av att de fick denna kontakt med RIA och hur den medmänsklighet som RIA-arbetet vill förmedla har verkat i detta fall. Här är tydligen problemet att vi har fått en låsning av de pengar som det gäller. Frågan huruvida det nu rör sig om 200 000 av de 300 000 kronorna, eller om man skall räkna in hela beloppet 700 000 kronor, överlämnar jag till vederbörande i departementet. Jag vill nu bara ställa en följdfråga: Anser socialministern att dessa aktuella pengar som anslaget till Länkrörelsen höjdes med i årets statsverksproposition och som är avsedda för frivilliga organisationers insatser för hjälp åt alkoholoch narkotikaskadade — alltså till RIA-verksamheten och i det arbete som DKSN, Lewi Pethrus” stiftelse m.fl. bedriver — är aktuella i detta sammanhang? Är socialministern i så fall beredd att ge socialstyrelsen anvisningar som ger uttryck för denna uppfattning? Jag ber att få återkomma till denna fråga litet senare.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv nämnde en sak tidigare, som jag här vill säga några ord om ytterligare. Den filantropiska verksamhet som bedrivs av Lewi Pethrus” stiftelse kostar med nuvarande omfattning sammanlagt 5 å 6 miljoner kronor per år. Av detta belopp insamlas ungefär hälften genom enskilda personers frivilliga gåvor. Det är alltså många människors personliga, ekonomiska uppoffringar som gjort att denna viktiga verksamhet har kunnat bedrivas, och detsamma kan väl sägas om all frivillig verksamhet på detta område. Arbetet kräver enskilda, personliga insatser. Många nergångna personer blir genom den verksamheten rehabiliterade, till nytta både för sig själva och sin omgivning samt inte minst för samhället. Då tycker jag också att det borde vara ett klart samhällsintresse att stödja verksamheten i bl.a. Lewi Pethrus” stiftelse. Men som herr Svensson sade tidigare har stiftelsen sökt ett anslag på 100 000 kronor från bidraget till Länkrörelsen m.m. — och det måste ju anses vara ett rätt blygsamt belopp med hänsyn till arbetets omfattning. Denna ansökan avslogs emellertid. Motiveringen för avslaget var enligt uppgift att bidrag från nämnda anslag inte kunde utgå till stiftelsen enligt Kungl. Maj:ts föreskrifter för dispositionen av anslaget. Jag är förvånad över detta svar, och jag ställer frågan om det finns en annan och mera verklig anledning till avslaget än vad som angivits. Det finns ingen närmare motivering. Socialutskottets betänkande i våras är helt klart på den här punkten. Av detta framgår bl.a. att utskottet biträder Kungl. Maj:ts förslag att från anslaget skall kunna lämnas bidrag även till andra organisationer som sysslar med rehabilitering av narkotikaoch alkoholskadade personer än sådana organisationer som hittills erhållit bidrag därifrån. Socialministern säger också i sitt svar att han delar uppfattningen att det är angeläget för samhället att ta till vara de frivilliga krafter inom olika organisationer som arbetar för att minska alkoholens och narkotikans skadeverkningar. Jag konstaterar alltså att det enligt utskottets skrivning är helt klart att bidrag skall kunna utgå till de här verksamheterna.

Jag vill ställa frågan: Hur blir det, om LP-stiftelsen kommer med en ny ansökan? Kommer ärendet enligt socialministerns mening att behandlas positivt, eller är föreskrifterna otillfredsställande eller oriktiga på något sätt i det här avseendet? Man kan också fråga sig om det inte skulle behövas en ytterligare höjning av det här anslaget med hänsyn till att det bara är 700 000 kronor kvar och drygt halva budgetåret återstår.
Herr talman! Jag vill gärna än en gång understryka vad jag framhöll i mitt interpellationssvar, att jag delar uppfattningen att det är angeläget för samhället att ta till vara de frivilliga krafter inom olika organisationer som arbetar på det här mycket viktiga fältet. Det har ju också kommit till uttryck i många olika sammanhang. Inom nykterhetsvården drivs ett 30-tal erkända och enskilda anstalter av stiftelser eller liknande organisationer av ideell natur, och i flera fall finns här förankring hos något religiöst samfund. Anstalternas driftkostnader som för 1973/74 kan uppskattas till ca 50 miljoner kronor betalas helt av statsmedel. Inom den halvöppna och öppna nykterhetsvården förekommer i stor utsträckning medverkan av ideella och andra organisationer. Ett tiotal organisationer driver alkoholpolikliniker med statliga och kommunala bidrag. Till herr Åkerlind vill jag gärna i sammanhanget säga att Lewi Pethrus” stiftelse för filantropisk verksamhet driver sedan, om jag inte minns fel, 1967 i Järbo ett inackorderingshem för alkoholskadade. Statsbidrag utgår med 75 procent av nettokostnaderna till hemmets drift. I anslutning till hemmet finns också skyddad sysselsättning. Stiftelsen driver också ett konvalescenthem benämnt Strandgården. Kommunal nykterhetsnämnd som sänder alkoholskadade till detta hem får statsbidrag med 75 procent av vårdkostnaderna. Herr talman! Jag har velat nämna detta som exempel på att samhället stöder den frivilliga verksamhet vi här talar om på flera sätt än genom exempelvis Länkanslaget. Låt mig sedan tillägga att såvitt jag vet så har för budgetåret 1973/74 RIA-verksamheten fått ca 97 000 kronor av socialstyrelsen från anslaget till nykterhetsnämnderna. Såväl herr Svensson som herr Hyltander och herr Åkerlind har påpekat att det skulle föreligga någon sorts oklarhet beträffande det anslag vi talar om. Jag vill då, herr talman, säga att jag har förvissat mig om att socialstyrelsen i fråga om medelsfördelningen positivt kommer att pröva ansökningar från organisationerna vad beträffar både försöksverksamhet och pågående verksamhet. Jag vill gärna tillägga: Skulle någon oklarhet föreligga kommer jag att tillse att det skapas klarhet på denna punkt.
Herr talman! Först vill jag säga att jag inte tror att det ligger några dunkla avsikter bakom det förhållandet att det inte blivit såsom vi tänkt oss. Men det som är problemet — som vi alla underströk i våra inlägg och som socialministern tog upp i slutet av sitt anförande — är att det troligtvis finns oklarheter i regleringsbrevet och på socialstyrelsen om hur man skall behandla dessa frågor. När socialministern till slut säger att han vill skapa klarhet är jag nöjd med det svaret. Jag tror att det är nödvändigt att det sker. Jag slutar med det anförda och sätter min lit till socialministern.
Herr talman! Jag kan instämma i det som Evert Svensson senast sade, att vi litar på Sven Asplings uttalande att det skall skapas klarhet. Om man läser utskottets betänkande finner man att det inte råder något tvivel om att huvuddelen av de ökade anslagen skall gå till frivilligorganisationerna. Texten i regleringsbrevet innebär däremot en begränsning. Där är kommunerna nämnda först och vidare finns en inskränkning så till vida att anslaget skall användas ”främst för narkotikamissbrukare”. Det är detta som skapat den här oklarheten, och jag är mycket angelägen om att det hela klaras upp. Jag hade tänkt ställa en följdfråga, men det kanske är överflödigt, eftersom man kan hoppas att det hela klaras upp innevarande år. I annat fall hade jag velat fråga socialministern om han är villig att se till att en sådan här oklarhet inte finns i statsverkspropositionen nästa budgetår. Jag vill givetvis också instämma i herr Åkerlinds mening att anslaget då bör ökas. Det är också en förutsättning, för som jag sade har synnerligen litet hittills kommit den här vägen, även om statsbidraget via nykterhetsnämnderna i någon mån har förbättrat läget. Men om jag minns rätt har endast två kommuner kommit i fråga via nykterhetsnämnderna, och nu är snart ett tjugotal kommuner aktuella när det gäller DKSN:s frivilliga verksamhet i landet som helhet.
Herr talman! Socialministern bemötte min fråga hur LP-stiftelsen skall kunna få bidrag med att tala om den verksamhet som LP-stiftelsen bedriver i Järbo. Till den verksamheten utgår statsbidrag i annan ordning, som socialministern också sade. Men det var inte till den verksamhet som bedrivs där som LP-stiftelsen begärde bidrag ur anslaget till Länkrörelsen m.m. utan till den övriga mycket omfattande verksamheten. Stiftelsen fick då det mycket negativa svaret att föreskrifterna från Kungl. Maj:t inte medgav att man gav LP-stiftelsen bidrag över detta anslag. Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt mot bakgrunden av vad som har sagts av socialutskottet och riksdagen och den positiva syn på de här organisationerna som socialministern har uttalat. Jag tar fasta på socialministerns ord, att reglerna skall överses. Jag förutsätter att LP-stiftelsen efter denna översyn får ett brev från socialstyrelsen med meddelande om att stiftelsen kan söka anslag. Om så inte skulle ske, får vi väl ta upp den här frågan i annat sammanhang.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig, om jag anser det vara rimligt att samhällsorganen, i första hand länsstyrelserna, påtar sig ett kontrollansvar av dammar eller andra anordningar, som kan ge upphov till omfattande naturkatastrofer om de missköts, och om min principiella syn på hur ersättning till de skadedrabbade vid uppkommen naturkatastrof bör utgå. Bestämmelserna om dammanläggningar finns i första hand intagna i vattenlagen. Enligt denna får dammbyggnad inte uppföras i vattendrag utan tillstånd av vattendomstol. Domstolens beslut om tillstånd skall innehålla noggranna bestämmelser om byggnadens läge och konstruktion. En särskild granskning av konstruktionen ur katastrofsynpunkt skall göras av krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar. Domstolen skall också meddela bestämmelser om vattenhushållningen. Om det inte finns några sådana bestämmelser, skall enligt vattenlagen dammlucka hållas öppen när det behövs till förekommande av skada uppströms eller nedströms. Vid avtappning får inte så mycket vatten på en gång släppas fram att allmän eller enskild rätt sätts i fara. Dammägare är skyldig att underhålla byggnaden så att fara för sådan rätt inte uppstår. Om någon uppför dammbyggnad utan tillstånd, bryter mot föreskrifter som meddelas i tillståndsbeslut eller eftersätter sin underhållsskyldighet, är han i princip ansvarig för skada som orsakas av detta. Enligt länsstyrelseinstruktionen åligger det länsstyrelse att ge noggrann akt på länets tillstånd och behov. Länsstyrelsen fullgör redan nu vissa uppgifter i fråga om katastrofberedskapen. Jag vill erinra om att dessa uppgifter kommer att öka enligt den av riksdagen nyligen antagna propositionen om brandlag m.m. Enligt riksdagens beslut skall länsstyrelsen svara för en inventering av katastrofriskerna och för en översiktlig planering av katastrofberedskapen. Denna inventering omfattar även översvämningsrisker. Även om man vid naturkatastrof kan lägga ansvar på en försumlig dammägare, torde detta ur ersättningssynpunkt vara otillräckligt. Jag vill erinra om att regeringen efter översvämningskatastrofen i Värmland i somras beslöt att de som drabbats av egendomsskador och förluster skall hållas skadeslösa.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

Också rätt stora ekonomiska förluster uppstod genom skador på hus, lösöre och vägar. Människoliv kan inte ersättas. De ekonomiska skadorna på vägar och hus klarade staten av, enligt vad jag kan förstå till belåtenhet, och det gick också snabbt. Lösegendomen ersattes av försäkringsbolagen, även om de inte var skyldiga att göra detta. Det var inte särskilt många det gällde i det här fallet. Katastrofen var relativt stor. Men vad skulle katastrofen ha medfört, om exempelvis Höljesdammen, som ligger ovanför, hade brustit? Om jag inte minns fel uppgavs att katastrofen då skulle ha blivit 2 000 gånger större. Hela Klarälvsdalen skulle då ha sköljts bort. Man törs inte tänka tanken ut. Massvis av människoliv skulle ha stått på spel och de ekonomiska konsekvenserna skulle ha blivit hemska. Vi har emellertid inga garantier för vad som kan inträffa. En bra kontroll behövs. Det måste fördenskull finnas någon som påtar sig ett kontrollansvar för så viktiga saker som vattendammar. Då denna fråga var oklar ställde herr Uno Carlsson i Geijersholm och jag två frågor till länsstyrelsen i Värmlands län: 2. Anser länsstyrelsen att denna kontroll är tillfredsställande med hänsyn till såväl människors trygghet som de ekonomiska värden som står på spel? Länsstyrelsen svarade genom landshövdingen med att citera vattenlagens 2 kap. 33 §: ”Ägare av byggnad i vatten vare, där försummelse i underhållet kan föranleda fara för allmän eller enskild rätt, pliktig att underhålla byggnaden så, att sådan fara förebygges.” Därmed ansåg länsstyrelsen att ansvaret för tillsyn och kontroll faller på ägaren av respektive damm. Länsstyrelsen hade vidare inhämtat från de större kraftverksrörelserna i länet att det finns personal som utövar ständig tillsyn över dammarna. Detta är ju nödvändigt och bra men det räcker inte. En myndighet måste från samhällets och människornas synpunkt ha en övergripande kontroll enligt min mening. Jordbruksministern har i svaret pekat på att länsstyrelsen skall ha denna övergripande kontroll och att detta framgår än klarare av den nya brandlag som riksdagen nyligen har tagit. Jag är helt nöjd med jordbruksministerns svar. Det klarlägger vad många har funderat över men inte fått något bestämt svar på. Det viktigaste är att människorna kan känna trygghet. Då måste någon samhällelig myndighet utöva en övergripande kontroll. I interpellationen har jag vidare tagit upp frågan om vem som skall stå för ersättningen vid eventuellt uppkomna skador vid katastrof. Jordbruksministern har hänvisat till att staten klarade av detta vid Sysslebäckskatastrofen. Ja, det är riktigt, och på den punkten har jag, som jag redan har sagt, ingen kritik mot regeringen. Men rent principiellt måste denna fråga klaras ut på sikt. Enligt min mening måste de kraftverksföretag som byggt dammarna och tagit vattnet i anspråk själva eller genom försäkring stå för eventuella skador, annars är människor mer eller mindre hänvisade till statens goda vilja och möjligheter att hjälpa dem. Det gick bra den här gången. Det fanns elaka tungor som sade: Det var tur att katastrofen kom strax före valet. Jag skall inte insinuera något sådant. Ingen hade något emot att de som fick vidkännas förluster fick ersättning. Frågan är om skattebetalarna skall stå för kostnaderna för skadorna eller om de som har byggt dammarna skall göra det. I Sysslebäck åtog sig staten och försäkringsbolagen frivilligt att svara för kostnaderna. Den stora frågeställningen är: Hade det gått lika bra om katastrofen hade varit mångdubbelt större? Vad jag tycker är viktigast är den förebyggande kontrollen. Men ersättningsfrågan måste vara klarlagd för människorna. Det är kanske för mycket begärt att få ett svar av en nybliven jordbruksminister, men det är en viktig fråga som måste lösas.

Herr talman! Herr Jonassons interpellation är uppspaltad i två frågor. Den ena, som rör kontrollansvaret för bl.a. dammanläggningar, har jordbruksministern lämnat ett fullödigt svar på och hänvisat till vad som sägs i den av riksdagen antagna brandlagen. Den andra delen av interpellationen avser ersättningsfrågan till de skadedrabbade. Både i interpellationen, i jordbruksministerns svar och i herr Jonassons anförande här åberopas översvämningskatastrofen i Värmland under den gångna sommaren, närmare bestämt i Näckådalen i Sysslebäck. Jag vill gärna instämma i interpellantens omdöme att regeringen gjorde en berömvärt snabb insats. Men det som inträffade i Näckådalen natten till den 21 juli i år gör att vi kanske ändå bör överväga mera permanenta åtgärder som skydd mot naturkatastrofer. Vad som hände i norra Värmland den natten pockar på mer permanenta lösningar för framtiden. Nu, exakt fem månader senare, är faktiskt skadorna i själva Näckådalen, i varje fall vad gäller de materiella skadorna, i stort sett reglerade. Men enligt vad vi i dag kan läsa i ett reportage i Dagens Nyheter med rubriken ”Sysslebäck blir aldrig som före katastrofen” finns det fortfarande skador kvar i landskapet, och ännu är det väl oklart vem som skall svara för kostnaden när det gäller att reparera alla fula sår ute i markerna. Därför menar jag att man borde få till stånd ett mera permanent system som trädde i kraft vid sådana här tillfällen. Här gick regeringen in och reglerade skadorna som uppstod i den mest utsatta delen av dalgången, men kvar står en del enskilda fall som ännu inte har skadereglerats. Det finns bl.a. ett fall 500 meter söder om den egentliga katastrofplatsen, där skador för uppskattningsvis 16 000 kronor uppstod, och där ännu ingen ersättning har utgått. Flera sådana fall finns, bl.a. i Likenäs och på andra platser utanför själva Näckån, där enskilda fastigheter fått skador utan att ha blivit berörda av den stora insats som gjordes från regeringen på själva katastrofplatsen. Det är allmänt omvittnat, vilket herr Jonasson också var inne på, att här skedde en berömvärd och snabb insats från den fungerande sommarregeringen. Sluträkningen som presenterades löd på i runt tal 1,3 miljoner kronor, varav 480 000 kronor utgör ersättning till de katastrof drabbade. Eftersom vi aldrig hundraprocentigt kan gardera oss för naturkatastrofer av det här slaget, oavsett skötsel och kontrollansvar för dammanläggningar, borde det — som jag ser det — byggas upp någon form av försäkringsskydd. Jag tror därför att det vore klokt att titta litet närmare på de bestämmelser som gäller i vårt grannland Norge rörande skydd vid naturkatastrofer. Norge har nämligen sedan 1961 en lag om ersättning för naturkatastrofer som inte bara innehåller bestämmelser om ersättning utan även vissa föreskrifter om förebyggande åtgärder. Jag tror, herr talman, att det vore av ett visst värde att ta del av hur det norska skyddet fungerar, därför att vi kan ju inte utgå ifrån att vi för all framtid har en regering som ingriper på ett så snabbt och effektivt sätt som skedde i fallet Näckådalen.
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag säga, att en ägare till en dammanläggning som inte underhåller den är skadeståndsskyldig i händelse av att det inträffar någonting. Men i en sådan här katastrofsituation går också samhället in och skyddar de enskilda. Såvitt jag förstår går det inte att i förväg generellt fastställa bestämmelser för hur man skall klara alla sådana här situationer, utan man får göra som vi gjort här och handla från fall till fall samt iaktta de speciella omständigheter som kan gälla just vid det tillfälle det kan vara fråga om. Men om dammägaren har försummat sig är han givetvis skadeståndsskyldig.
Herr talman! Det sista som jordbruksministern var inne på, att ägaren är skadeståndsskyldig för en damm, är naturligtvis riktigt. Men om man tänker sig att ägaren genom sin damm kanske åstadkommer en så stor skada att det knappast är möjligt att ge de skadedrabbade full ersättning, måste det kunna ordnas med en försäkring eller någonting annat. Det är väl den frågan som ännu är olöst. Det har ju vid flera tillfällen hänt att staten har gått in och täckt förlusterna. Det är givet, att jag inte har någonting emot att staten täcker förlusterna för människor som drabbas hårt eller har fått det besvärligt när ingen annan ersätter. Det kan komma sådana situationer, om inte detta regleras och blir klarlagt, där många inte skulle få sin ersättningsfråga ordnad. Gunnar Olsson var inne på den frågan och jag känner också till en del andra exempel. De har inte haft särskilt stor omfattning generellt sett, men för den enskilde individen kan det betyda mycket. Det är ändå nödvändigt att den här frågan klarläggs i händelse av framtida olyckor.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat när jag ämnar villfara riksdagens beslut från år 1972 om att förelägga 1973 års riksdag förslag till ett norrländskt skogsvårdsprogram. Det skogsvårdsprogram som herr Petersson avser behandlades i Kungl. Maj:ts proposition om regional utveckling och hushållning med mark och vatten som förelades 1972 års riksdag. I propositionen framhölls därvid bl.a. att det är angeläget att genom fortsatt statligt stöd förbättra möjligheterna för en intensivare skogsvård i de fyra nordligaste länen. Vidare anmäldes avsikten att återkomma i ärendet i samband med prövningen av skogspolitiska utredningens förslag. I 1973 års statsverksproposition anmälde dåvarande chefen för jordbruksdepartementet bl.a. sin avsikt att om möjligt redovisa sina överväganden rörande skogspolitiska utredningens förslag och ett norrländskt skogsvårdsprogram för 1973 års riksdag. Skogspolitiska utredningen överlämnade sina förslag i mars detta år. Utredningen lade dock inte fram något konkret förslag om stöd till skogsbruket i norra Sverige. Regeringen ansåg att skogspolitiska utredningens förslag inte kunde ligga till grund för skogspolitikens utformning. Sakkunniga har därför tillkallats för att utreda vissa frågor inom skogspolitiken. Frågan om en intensifiering av skogsvården i Norrland är enligt min mening betydelsefull inte bara för sysselsättningen i glesbygden utan också för skogsindustrins långsiktiga råvaruförsörjning. Inom jordbruksdepartementet pågår därför arbete med förslag om åtgärder för intensifiering av skogsvården i norra Sverige, och regeringen har för avsikt att vid vårriksdagen 1974 lägga fram proposition i ämnet.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik är på grund av flygförsening förhindrad att ta emot svaret, för vilket jag ber att å hans vägnar få framföra ett tack till jordbruksministern. Statsrådet säger att arbetet pågår och att vi kan vänta förslag om åtgärder 1974. Det är ett positivt svar, även om det hade varit bättre om förslaget kunnat läggas fram till 1973 års riksdag, vilket riksdagen begärde förra året. Statsrådet Lundkvist är ny i det här departementet och kanske inte i första hand ansvarig för fördröjningen. Vi vet att att det råder undersysselsättning i Norrlandslänen. Det har uppmärksammats av regering och riksdag i olika sammanhang. Åtskilliga utredningar har företagits för att råda bot på de problemen. En av de utredningar som kan få betydelse är den som företogs av virkesmarknadens parter inom industriområdet Ljungan och norrut och som gällde ökad virkesproduktion. Den utredningen har många gånger åberopats av flera länsstyrelser i Norrlandslänen, som hävdar angelägenheten av att vi får till stånd en intensifierad skogsvård. Åtskilliga åtgärder är erforderliga Till skillnad från många andra åtgärder gäller skogsvården ofta den direkta glesbygden. En ökad och intensifierad skogsvård skulle kunna ge åtskilliga arbetstillfällen för dem som bor där. Det måste vara av betydande värde att ge ökade möjligheter åt dessa människor att få sysselsättning i hembygden: En bättre skogsvård ger förutsättningar för ökad skogsproduktion och det kan i sin tur öka exporten av trävaror i olika förädlingsstadier. Allt det här pekar på att ett norrländskt skogsvårdsprogram skulle vara av stor betydelse ur sam hällsekonomisk synpunkt. Den utredning som jag nämnde nyss har kommit till resultatet att ett sådant program skulle sysselsätta ungefär 1 400 människor per år och den ökade avverkning som skulle kunna bli följden ytterligare 2 500, alltså ungefär 4 000 årsarbetstillfällen. Och jag har fått uppgift om att siffrorna kan komma att öka. Bl. a. räknar man i Norrbotten med att ökad skogsvård, ökade uttag, ökade transporter och en ökad förädlingsverksamhet skulle kunna ge ungefär 2 000 människor arbete där varje år. Jag tackar alltså på herr Peterssons vägnar för svaret. Jag konstaterar att det är i och för sig positivt, men det hade väl varit bättre om vi fått fram det här programmet 1973. Jag vill inte insinuera att dröjsmålet direkt beror på det förhållandet att det var oppositionen som beställde programmet. Vid votering här i kammaren röstade ju socialdemokraterna emot förslaget. Jag tar i stället mera fasta på jordbruksministerns upplysning att arbetet pågår och att vi kan räkna med att programmet färdigställs.
Herr talman! Jag vill gärna ha sagt att fördröjningen inte beror på något slags ointresse hos min föregångare i ämbetet. Det var bara på det sättet att vi inte fick fram något förslag från den utredning som arbetade med dessa spörsmål. Här är det ju fråga om att ta hänsyn till rätt många ting om vi skall kunna göra upp ett program som får den effekt i olika avseenden som vi förmodligen är överens om att vi önskar. Jag tänker då inte bara på försörjningen med råvara utan också på sysselsättningen inom skogsbruket och den regionalpolitiska målsättning vi har för norra delen av landet. Åtgärderna måste förberedas och samordnas på ett ordentligt sätt, och det är anledningen till att propositionen kommer först under nästa vår.
Herr talman! Det är väl alldeles klart att socialdemokraterna var mindre intresserade av det här programmet, när vi tog ställning för ungefär ett år sedan. Jag hänvisar till vad som anfördes i den socialdemokratiska reservationen till inrikesutskottets betänkande, nämligen att det då inte fanns anledning att på skogsvårdsområdet påkalla åtgärder av det slag som begärdes i de aktuella motionerna. Samtliga Ooppositionspartier sade däremot att frågorna ägde en trängande aktualitet och att programmet därför borde komma fram redan till 1973 års riksdag.
Herr talman! Nej, vi var inom socialdemokratin redan tidigt överens om vikten av de här åtgärderna. Som jag säger i mitt svar, redovisades ju de här tankegångarna i en proposition redan hösten 1972. Men vad vi är utomordentligt intresserade av är att inte göra något improviserat. Vi skall göra någonting som är ordentligt genomtänkt och samordnat med övriga åtgärder till förmån för sysselsättning, regionalpolitik och skogsvård.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat dels vilken syn jag har på den internationella expertisens betänkligheter mot byggande av vägen Kiruna—Narvik, dels om jag anser att vägbygget är så nödvändigt för Kirunabornas rekreationsbehov att inte en användning av malmbanan, eventuellt i utbyggt skick, kan vara ett fullgott alternativ. Vägverkets framställning om intrång i Abisko nationalpark med anledning av den projekterade vägen mellan Kiruna och Narvik har ännu inte inkommit till jordbruksdepartementet. Ärendet skall därefter remissbehandlas. Jag vill avvakta resultatet av remissbehandlingen innan jag tar ställning till frågan.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det säger egentligen ingenting utöver ett formellt meddelande att statsrådet i sitt ämbete måste avvakta ärendets remissbehandling, och detta är begripligt för alla. Jag för min del anser, att hans svar inte är nöjaktigt. Min fråga ger statsrådet möjlighet att lämna sin principiella syn på ingrepp i nationalparker. Han måste vara oförhindrad att deklarera sin uppfattning om den internationella expertisens betänkligheter mot vägbyggnader i fredade områden. Detta är ju inte i första hand en vanlig vägfråga utan ett betydelsefullt led i en utveckling, som tycks äventyra våra nationalparkers framtid. Om brofrågan i Sydsverige är det ett stort rabalder i dag. Vi måste redan nu försöka rikta uppmärksamheten mot vad som hotar Abisko nationalpark. Det finns en mängd människor i vårt land som väntar att få veta vad den högste företrädaren för miljöoch naturvård i vårt land har att säga. Det har olyckligtvis blivit för långt mellan beslutsfattare och vanligt folk i vårt land. Proceduren i en mängd samhällsbeslut måste ändras till Nr 150 större öppenhet och förhandssamtal, som ger människor en känsla av att Måndagen den få vara med och forma sin miljö och som också ger dem möjlighet därtill 10 december 1973 och inte bara en känsla. Alla ideella föreningar och enskilda som — egentligen strängt taget har drivit fram naturvårdsoch miljöskyddslagarna, som också är första anledningen till att naturvårdsverket och andra organ finns, får inte i dag känna sig överspelade. Svenska naturskyddsföreningen har, för att ta ett exempel, flera medlemmar nu än någonsin förr. Miljövårdsgrupper finns överallt, och dessa människor bör få vara med i planeringen. Proceduren måste börja på ett annat sätt, börja hos dem innan man t.ex. sätter i gång kostsamma projekt i syfte att bygga en väg genom en nationalpark. Här kommer då jordbruksministern och talar korrekt och riktigt, på sitt sätt, om att intrånget ännu inte föranlett framställningar från vägverket. Det är klart att det är sant, men de flesta som är engagerade i naturvård väntar att höra att man inte ens skall förutsätta ett intrång i en nationalpark. Det har skett en rad övergrepp i de svenska nationalparkerna. Från början skapades ju dessa för att svenskt landskap av olika prägel skulle kunna bevara sin ursprungliga särart. En gång betraktades riksdagsbeslut om nationalparker som en garanti för att de berörda områdena för all framtid skulle vara skyddade mot ingrepp från människans sida. Det fanns en allmän tillfredsställelse över att kommande släkten skulle få uppleva orörd svensk natur och att den fauna, som i övriga delar av landet utrotats, skulle kunna skyddas och överleva. Utvecklingen har emellertid visat att nationalparkerna inte kunnat skyddas. Sålunda har, för att ta ett exemepl, Stora Sjöfallets nationalpark gång på gång utsatts för vandalism. Trots starka protester, framförda bl.a. i riksdagen, har ingrepp tillåtits i form av dämningar i sjöarna, vägbyggen, kraftledningsgator, grustäkter och bebyggelse. Jag vill påstå att Stora Sjöfallet är spolierat, om man tänker på idén med nationalpark. Det är en tragisk utveckling, och den får inte upprepas. Det är därför jag ställt min interpellation, inte för att få höra att när vägverket kommer in med en ansökan skall denna remissbehandlas och sedan får vi ta ställning. Jag vet att detta är riktigt, och vi kommer säkerligen även i riksdagen att få ta ställning. Men många människor har en känsla av att det är så mycket gjort och att så mycket pengar lagts ned att hela frågan egentligen är ett fullbordat faktum. Om jag erinrar mig rätt var det 1970 i april som statsminister Palme vid ett besök i Kiruna plötsligt sade, att den här vägen skulle byggas. Det blev en chock för samer och en mängd andra människor. Tre dagar före valet 1973 sade en framträdande man i Kiruna — ledaren för det största partiet där — ”vi skall bygga den här vägen”. Han sade det precis som om det var ett faktum. När man talar så, är det klart att jag blir orolig och inte vill vänta tills — kanske nästa år — det kommer en proposition om saken. Statsrådets företrädare i departementet ledde ju fjolårets miljökonferens på ett sätt som väckte beundran. Under denna betonades vikten av att våra ytterst få vildmarker och mycket unika naturområden och regioner med sällsynt och utrotningshotad fauna på allt sätt måste skyddas. Sverige som värdland rönte stor uppmärksamhet och röner det alltfort. Inom våra gränser finns något av det bästa som Europa har kvar av ursprunglig natur. Det förefaller mig sällsamt att man under och efter konferensen hela tiden arbetat för att ytterligare fördärva ett känsligt område, som om det gällt en vanlig vägfråga. Jag hoppas att statsrådet Lundkvist ytterligare ser på dessa förhållanden och med stor uppmärksamhet följer vad som planeras. Närmaste anledningen till att jag interpellerade just nu är några artiklar som jag under hösten läst i pressen, t.ex. i Svenska Dagbladet för den 17 oktober. Där belyser Kai Curry-Lindahl frågan ur naturvårdarnas synvinkel. Han säger bl.a.: ”För den som inte är insatt i Abiskoområdets unika värden förefaller kanske en motorväg utgöra en bagatell. Vad är det då som står på spel? Som ovan nämnts har hela landskapskomplexet kring Torneträsk genom sin orördhet och de 70-åriga naturvetenskapliga forskningsinsatser som där utförts få motsvarigheter i världen. Detta var ett av skälen till att Abiskotrakten av FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972 särskilt rekommenderades som ett av tio referensområden ingående i ett glest nät av mätstationer över hela världen ”så långt från alla föroreningar som möjligt för att registrera långsiktiga förändringnv Och där skall alltså en väg dragas precis som om det vore en vanlig väg. Jag vill passa på detta tillfälle att säga att naturvårdsverket ägnar denna debatt litet uppmärksamhet. En rad ställningstaganden från naturvårdsverkets sida har förvånat mig och många andra. Man kan inte få annat intryck än att verket och de organ som samarbetar med det är mycket undfallande då det gäller projekt som man av olika anledning vill sätta i gång med i nationalparkerna. Det betraktas i dag som oundvikligt, och det läggs ned stora pengar i projekteringen. Jag vill på detta sätt framföra mitt och många andras invändningar och betänkligheter. Jag citerar ett stycke till ur samma artikel, jag tror det är nyttigt att den få ge eko här: ”Efter det att alla våra fjällandskap utsatts för en hård exploatering har turen nu kommit till Torneträskområdet och Abisko nationalpark. En bilväg, avsedd för höga hastigheter och därför försedd med breda vägrenar projekteras längs Torneträsk och genom Abisko nationalpark för att förbinda Kiruna med Narvik. Det betyder ett ingrepp som kan få förödande konsekvenser för ett av Nordens få kvarvarande orörda ekosystem och referensområden samt för den naturvetenskapliga forskning som bedrivits där — — —.” Sådana här saker kan man naturligtvis ha olika uppfattningar om. De är ändå så pass allvarliga att de bör komma in i bilden redan nu. Det är intressant att FN:s miljövårdskonferens räknar med detta område bland de områden där det verkligen finns ren luft och där forskning kan bedrivas som på få ställen i världen. Vetenskapsakademien har lagt ned inte mindre än 3 miljoner kronor på en forskningsstation vid Abisko. Jag tycker att i det läget skulle man helt enkelt inte kunna planera för en väg. Jag anser för min del att om man måste ha en kommunikationsled, vore det naturligt att järnvägsspåret fördubblades, om det inte räcker till. Man har sagt från Kiruna att persontrafiken gör sådant intrång på malmbanan att det blir svårt om vi skall fortsätta att frakta malm. Järnvägen är i alla fall mindre farlig ur miljöskyddssynpunkt, och så finns den redan där. En elektrifierad järnvägslinje med ytterligare ett spår kan vi acceptera. Den betyder inte luftförorening på något sätt. Det gör däremot en väg. Särskilt nu när vi fått dagens läge i fråga om drivmedel förefaller vägbygget helt orimligt. Jag är medveten om att det är svårt för jordbruksministern att ta upp en detalj här. Många väntar dock att han som högsta företrädare för miljövården snart skall se på frågan om nationalparkerna och allvarligt överväga om det inte bör vara slut med ingreppen där. Det finns ingenting som rättfärdigar ingrepp i nationalparker. Kommande generationer kommer att döma oss hårt för det vi redan har gjort. Till slut några ord om samerna. Jag lärde redan som ung känna en del samer, och jag har under resor och vandringar i fjällen och under militärtjänstgöring i Karesuando och andra platser lärt mig älska och tycka om det folket. Jag tycker det är upprörande att samerna aldrig frågats till råds från början. Somliga kan säga: De har väl aldrig ägt landet. Men det har i varje fall sedan urminnes varit deras hem. Innan ett företag i stil med det som nu håller på att ske projekteras, innan någon bearbetning sker, borde man först fråga samebyarna. Det har inte gjorts. Det borde vara tillfälle på samernas landsmöten att resonera om sådana här frågor, så att de fick ge sin syn på saken. Det är tråkigt att det bara skall komma i efterhand och då i form av vad man kallar kverulans. Man har öppnat gruvor, byggt och invigt järnvägar, projekterat och byggt vägar, dragit kraftledningar och byggt dammar, och samerna anser själva att de inte får vara med från början och ge sin syn på saken. Det kan hända, som somliga påstår, att de överdriver, men jag har den uppfattningen att deras beskrivning är ganska riktig.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs ville höra min principiella syn på hur man skall behandla nationalparkerna. Självklart är min principiella syn att man skall iakttaga all den försiktighet som över huvud taget är möjlig för att skydda våra nationalparker. I vårt land har vi under de senare åren också gjort åtskilligt för att skapa ett bättre skydd för områden som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Jag tänker bl.a. på de riktlinjer riksdagen tog hösten 1972 i anslutning till den fysiska riksplaneringen. Vi ansåg att inte minst fjällregionerna är så utomordentligt intressanta att de fick komma med redan i den första omgången i de riktlinjer vi tog, för kusterna, älvdalarna och fjällregionerna. Sedan säger herr Nilsson i Agnäs att naturvårdsverket har visat undfallenhet och inte agerat i dessa frågor. Det är ändå så att naturvårdsverket tog initiativet till den arbetsgrupp som har haft att diskutera den här vägdragningen. I den gruppen sitter representanter för länsstyrelsen. domänverket, Kiruna kommun, Vetenskapsakademins naturskyddskommitté, Svenska turistföreningen och naturvårdsverket. Dessutom har naturvårdsverket ännu inte tagit ställning isak. Herr Nilsson i Agnäs säger vidare att han trots allt hade väntat sig att jag skulle träda fram och ha en ståndpunkt i sakfrågan. Han menar att vi bör lyssna mera på vad eventuellt intresserade kan ha för synpunkter i dessa frågor. Det hänger inte ihop riktigt. Om jag verkligen skall få tillfälle att lyssna på alla berörda parter stämmer det bättre överens med detta krav att jag gör som jag sade i svaret, nämligen avvaktar remissbehandlingen innan jag tar ställning till frågan. Det är vid remissbehandlingen alla de olika intressen som herr Nilsson talar för får möjlighet att säga sin mening. Sedan får riksdagen också tillfälle att ta ställning, därför att de här frågorna inte kan avgöras utan riksdagens hörande.
Herr talman! Det talas om att vi har gjort mer än andra på detta område. Vi har så sent som år 1972 vid riksplaneringen dragit upp riktlinjer för fjällområdena, och det är på sätt och vis riktigt. Men när vi lagstiftade om nationalparker för 50—60 år sedan och när beslut om nya områden senare har fattats, har det varit heliga riktlinjer som dragits upp. Det har dock visat sig att man inte har följt dem. Vi fruktar att man börjar jämka på riktlinjerna från år 1972 och senare, när det visar sig att ekonomiska och vissa andra intressen kommer in i bilden. När det gäller just detta fall väntar jordbruksministern på att en procedur skall ha sin gång, och så småningom skall vi och han ta ställning. Men om det finns en lag som säger att nationalparker i Sverige är fredade och inte får röras, så bör man redan på det stadium då det blir tal om en väg säga: Det är helt otänkbart att dra en väg genom en nationalpark eller att bygga en damm där. Det är min syn på saken. De samtal jag efterlyste skulle ske med de människor som har denna uppfattning, och det blir fler och fler i landet som är ivrigt engagerade och kanske skulle vilja ha stora samtalsmöten i det läget. Då kanske vi skulle slippa lägga ner 3 miljoner kronor på projektering av en väg, som kanske ur naturvårdssynpunkt trots allt inte får kom ma till stånd. Det kommer mig att tänka på Vindelälven. Det sades då att 19 miljoner kronor nedlagts för projekteringen och att man därför måste bygga ut älven. Nu blev det inte så. Exemplet är inte riktigt adekvat men liknar ändå detta på ett sätt. När man i framtiden vill ”bryta lagar”, borde man sträva efter en bredare debatt innan man följer den här beskrivna planeringsgången, exempelvis när det gäller vägar.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att skydda svenska insjöar mot miljöfarliga sprängningsexperiment. Av bestämmelserna i vattenlagen framgår att sådan sprängning i vattenområde som förändrar vattnets djup eller läge likställs med åtgärder som innebär byggande i vatten. Vattendomstolens prövning erfordras, om det föreligger sannolika skäl att allmän eller enskild rätt förnärmas genom byggande i vatten. Detta torde otvivelaktigt vara fallet t.ex. i fråga om en undervattenssprängning som medför att fisk dödas inom ett större område. Medför undervattenssprängning risk för miljöstörning som inte är av helt tillfällig natur, är också miljöskyddslagen tillämplig. Koncessionsnämnden kan då i tillämpliga fall utfärda förbud eller föreskriva vissa försiktighetsåtgärder. Dessutom kan sakägare väcka talan vid fastighetsdomstol. Några åtgärder från min sida synes därför inte vara påkallade.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

Provsprängningen skulle ha ägt rum norr om Djurö fyr under tiden den 19—21 september. Man kan väl förstå att FOA vill och behöver utföra provsprängningar. Men man måste också förstå yrkesfiskarna i Vänern som reagerade kraftigt mot sprängningsförsöken. De blev mycket oroade och ville på allt sätt söka stoppa sprängningarna. I första hand gällde deras farhågor skadorna på fisken, men det gällde givetvis även vattnet och miljön. Säkerhetsavståndet för badande var angivet till 5 km, för fartyg ca 1 km. Inom 1,5 km radie skulle troligen fisken dö. Inom 2—4 km radie skulle den bli bedövad, kanske skadad. Detta innebär givetvis stora förluster för fiskarna. Den 7 september lämnade FOA en information om sprängningen. Efter starka protester lät FOA genom ett TT-telegram meddela att sprängningarna uppskjutits till tidigast våren 1974. Detta av tekniska skäl. Vänerns fiskareförbund fick i ett svar från naturvårdsverket klarlagt att dylika sprängningsprojekt skulle underställas domstol för prövning. Detta hade FOA enligt uppgift ej gjort. Information hade ej heller lämnats till den särskilda fiskeskyddsnämnd som finns inrättad i Vänern. Hur angelägna försöken kan vara, måste det ändå vara av stort värde att såväl Vänern som övriga insjöar skyddas mot sådana projekt vars verkningar är svåra att överblicka. Det måste också klarläggas vilken myndighet som handhar och tar ansvaret för tillståndsgivningen för dylika försök. Jordbruksministern har klargjort detta i interpellationssvaret. Det är vattendomstolen som måste pröva ett dylikt ärende. Miljöskyddslagen synes även vara tillämplig i detta fall, och då skall koncessionsnämnden utfärda förbud eller föreskriva försiktighetsåtgärder. Sakägare kan vidare väcka åtal vid fastighetsdomstol. Jordbruksministern säger sist att åtgärder från hans sida inte är påkallade. Med det klara besked som jordbruksministern tidigare givit om tillståndsplikt är detta helt förståeligt. Sprängningar av det slag som planerades i Vänern kan ej ske utan vidare. Jag tackar än en gång jordbruksministern för det klarläggande svaret på min interpellation. Jag är helt nöjd med detta.

Herr talman! Fru Mogård har frågat mig om jag vill utfärda anvisningar till statliga verk och myndigheter om separering av avfallet vid källan och leverans till uppsamlingsföretag av avfallspapper. Pappersavfall från kontor omfattas av det kommunala renhållningsmonopolet. Kommunen skall enligt renhållningslagen samla in och forsla bort detta avfall. Anvisningar av det slag som interpellanten efterlyser måste därför föregås av överläggningar med berörda kommuner. Inom Stockholms kommun — som är närmast aktuell i detta sammanhang — utreder för närvarande en särskild arbetsgrupp frågan om möjligheterna till en ökad återvinning av hushållsavfall, inklusive kontorsavfall. Syftet är att ge en totalbedömning för hela kommunen, varvid bl.a. frågor om transporter, behandling och ekonomi kommer att belysas. En viss försöksverksamhet med separering av kontorsavfall har startats inom den kommunala förvaltningen. Även inom statsdepartementen undersöks möjligheterna till återanvändning av pappersavfall. Jag anser det både nödvändigt och angeläget att på allt sätt underlätta återanvändning av pappersavfall. De ytterligare initiativ som kan bli aktuella i dessa sammanhang blir bl.a. beroende av de resultat som de ovan redovisade undersökningarna kan leda till.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret. Alla torde numera vara ense om att återvinningen av avfallsprodukter måste öka. Enligt min mening har regeringen och ansvariga myndigheter varit bland de sista att inse vikten av återvinning och förhållit sig ganska passiva till utvecklingen, vilket bl.a. resulterat i att en rad kommuner investerat stora pengar i sopförbränningsanläggningar i stället för återvinningsvänliga anläggningar. Också jordbruksministerns svar i dag andas en viss passivitet — ansvaret åvilar tydligen enligt statsrådets mening kommunerna, som har renhållningsmonopol. Men miljövård måste bedrivas i samarbete mellan stat, kommuner och medborgare, och ingen part kan frånkänna sig ansvar, minst av allt staten som tvärtom bör stimulera forskning och olika initiativ, i det här fallet för att snabbt öka återvinningen. Kemiskt avfall och annat industriellt avfall har på ett tidigt stadium uppmärksammats från återvinningssynpunkt, kanske därför att det i särskilt hög grad varit miljöfarligt som avfall. Visst pappersavfall har också tillvaratagits. På senare tid har man börjat angripa de växande mängderna hushållssopor som återvinningskälla. Noggranna kalkyler har visat att varje individ inom större tätorter producerar ca 300 kg hushållsavfall per år, däribland ca 50 kg tidningar och tidskrifter. Men återvinning av hushållsavfall har, trots att hushållen vid försöksverksamhet visat sig samarbetsvilliga när det gäller separering vid källan, visat sig förenad med tekniska och framför allt ekonomiska problem, det senare huvudsakligen höga transportkostnader. Kontor har hittills hänförts till gruppen hushåll, och huvudparten av allt hushållsavfall bränns i dag. Men det finns allt skäl att se på kontoren som en avfallsproducent för sig. Huvudparten av deras avfall — kanske 95 procent eller mer — är rent papper, och med det informationsflöde som karakteriserat dagens samhälle är det avsevärda mängder det handlar om. De praktiska problemen med separering har av Industriförbundet, till vars försök jag hänvisar i min interpellation, lösts på ett enkelt och genialt sätt: man har två papperskorgar, en i A 4-format för allt papper och en vanlig för gem, apelsinskal och mer sådant som inte är rent papper. Transportkostnaderna blir vid de mängder det här rör sig om av ringa betydelse — i själva verket gör avfallsproducenten en ren vinst då sophämtningskostnaderna reduceras med 75—80 procent. Jordbruksministern anser det nödvändigt och angeläget att underlätta återanvändning av pappersavfall. Låt mig då föreslå jordbruksministern att omgående ta kontakt med Kommunförbundet och be det behandla kontorsavfall som en grupp för sig. Jag har i min interpellation överslagsvis beräknat pappersavfallet från statliga verk och myndigheter till ca 180 000 ton per år, vilket förmodligen är lågt räknat. Lägger man därtill större kontor över huvud taget i städerna, torde siffran kunna flerdubblas. Vi återvinner i dag 28 procent av allt papper som konsumeras. Vi skulle kunna komma upp till 50 procent eller mer. Eftersom denna mängd returpapper motsvarar flera miljoner växande träd brådskar saken. Det förefaller uppenbart att alla parter tjänar på att jordbruksministern tar ett initiativ i den här frågan, snabbt.
Herr talman! Fru Mogård tyckte sig finna att mitt svar andades en viss passivitet i fråga om hanteringen av just det speciella avfall som hon menade att vi skulle kunna tillvarata på ett bättre sätt. Men mitt svar andas inte alls passivitet. Vad jag velat säga till fru Mogård är att vi inte löser den här frågan med det förslag som hon kommer med, att vi skall utfärda anvisningar för hur pappersavfallet skall separeras. Vi måste i första hand se till att vi får en sådan organisation av själva avfallshante ringen att vi den vägen får möjligheter att ta emot det separerade pappersavfallet och hantera det på det sätt som vi här är överens om. Från departementets sida har vi haft kontakt med Stockholms kommun, som har en stor del av den statliga förvaltningen hos sig och som nu är i gång med en försöksverksamhet. Vi menar att det är att börja i rätt ända att Stockholms kommun får driva fram sin försöksverksamhet och redovisa resultaten av den. Det kommer inte att bero av anvisningar till de statliga myndigheterna, om det sedan skall gå att fullfölja verksamheten inom det statliga området. Jag utgår ifrån som något naturligt att de statliga myndigheterna kommer att anpassa sig till den ordning som man kommer att tillämpa i Stockholms kommun när det gäller att ta hand om pappersavfall. Jag utgår också ifrån att man kommer att driva den här typen av försöksverksamhet i andra kommuner; jag vet att man redan gör det på rätt många håll.

Jag vill starkt understryka att jag betraktar detta som en av våra viktigare hushållsfrågor framöver.
Herr talman! Det gläder mig att jordbruksministern försäkrar mig att hans svar inte tyder på passivitet. Vad jag har velat peka på med min interpellation är en såvitt jag kan begripa hittills bortglömd avfallsproducent, som egentligen borde ha uppmärksammats av alla men som uppenbarligen inte har blivit det, nämligen kontoren med deras enorma pappersmängder. Här kan man med kolossalt enkla metoder — för det tycker jag verkligen det är om man har två papperskorgar — åstadkomma en återvinning av papper som är i hög grad önskvärd. Vad jag var rädd för och alltså tyckte mig kunna utläsa i jordbruksministerns svar är att man så att säga låter byråkratins kvarnar mala i stället för att ta fram de där två papperskorgarna som förefaller vara den enklaste metoden. Nu hoppas jag att jordbruksministern ändå vill försöka att så att säga skära tvärs igenom byråkratin och gå direkt på papperskorgarna. Jag tror faktiskt att jordbruksministern kunde ha en hel del att bidra med i den vägen.
Herr talman! Eftersom vi ändå i sak är överens om vad vi vill åstadkomma, tycker jag inte det finns något skäl att träta om hur vi i praktiken skall ordna detta. Jag har bara velat peka på att det inte är fullt så enkelt som att vi ställer ut de här två papperskorgarna. Vi måste sörja för att vi har en organisation av hämtningen och själva hanteringen som gör att man kan ta emot resultatet av denna separering på ett riktigt sätt. Jag tycker fortfarande att eftersom riksdagen har fattat ett beslut om att det är kommunen som skall ha ansvaret för detta, så skall vi ge kommunen chansen att få organisera det på ett så vettigt sätt som möjligt. När nu kommunen engagerar sig i den här uppgiften, måste den få möjlighet att fullfölja uppläggningen av försöksverksamheten och sedan välja de metoder som kommunen finner lämpligast.
Herr talman! Nu gör jordbruksministern mig faktiskt riktigt ängslig. Jag visste inte att det var detta som avsågs med organisation av avfallshanteringen. Jag har hänvisat till att det åtminstone i det här fallet finns speciella företag för uppsamling av avfallspapper; de tar emot dessa mängder av returpapper och forslar dem dit de skall. Men om jag av jordbruksministerns svar skall utläsa att man först måste vänta på att kommunen skall organisera egna uppsamlingsföretag, då lär vi få vänta på utvinning av dessa stora pappersmängder.
Herr talman! Hur kommunerna, exempelvis Stockholms kommun, väljer att organisera sin avfallshantering — om de vill använda de företag som finns inom området eller ej — är deras sak. Jag har bara velat peka på att om vi skall underlätta möjligheterna att få den totalbedömning av hela den här hanteringen som kommunerna är ute efter och som de diskuterar i sin försöksverksamhet, så kanske inte staten skall sätta i gång på egen hand. Staten har ju skrivit de lagar som ger kommunen skyldigheten att ta hand om detta avfall.
Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat om jag är beredd att medverka till en uppmjukning av anvisningarna om skattetillägg som rör fall där det kan anses som uppenbart att den skattskyldiges förseelse består i misskrivning, feltolkning eller missförstånd. Vid utformningen av lagstiftningen i fråga har man på olika sätt beaktat kravet på att skattskyldiga som uppfyllt vad man rimligen kan begära i fråga om noggrannhet och förmåga att tillgodogöra sig skattereglerna inte skall träffas av sanktion. Skattetillägg utgår sålunda inte vid uppenbar felräkning eller misskrivning i deklarationen. Vidare finns möjlighet att efterge skattetillägg. Det får ske om felaktigheten eller underlåtenheten med hänsyn till den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller den oriktiga uppgiftens särskilda beskaffenhet eller därmed jämförlig omständighet är att anse som ursäktlig. Eftergift får också medges om det belopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som ringa. Systemet med skattetillägg trädde i kraft den 1 januari 1972. Vid lagstiftningens tillkomst betonades att de i lagtexten angivna befrielsegrunderna borde tillämpas generöst åtminstone i inledningsskedet. Riksskatteverkets anvisningar i ämnet har avfattats från denna utgångspunkt. Gällande anvisningar ger sålunda myndigheterna stort utrymme att i det enskilda fallet ta hänsyn till sådana omständigheter som interpellanten åsyftar. Det torde inte vara möjligt att inom ramen för nuvarande lagbestämmelser mjuka upp anvisningarna rörande skattetilläggen. Med hänsyn till att myndigheternas tillämpning ännu inte helt stabiliserats är jag inte heller för närvarande beredd att ta ställning till om ytterligare befrielsegrunder bör införas.
Herr talman! Allra först ett tack till finansministern för svaret på interpellationen. Av innehållet i svaret framgår klart att finansministern utgår från att tillämpningsföreskrifterna bör vara föremål för en generös tillämpning och att riksskatteverkets anvisningar vad gäller skattetilläggen är avfattade från denna utgångspunkt. Efter alla de kontakter jag haft i mitt eget hemlän och efter att ha tagit del av det material som jag fått från ett antal taxeringsfunktionärer har jag fått klart för mig att systemet ändå får orimliga konsekvenser. Därför har jag frågat mig om det inte kan förhålla sig så, att vi möjligen har gått litet för långt i vår iver att få till stånd en bättre skattemoral. Jag tror nämligen inte att taxeringsärenden som är att beteckna som bagatellartade — t.ex. oriktiga uppgifter som tillkommit efter missförstånd, feltolkning eller misskrivning — behandlas lika milt som finansministern utgår från i sitt svar. Här föreligger såvitt jag kan bedöma klart olika uppfattningar. Medan finansministern hävdar att anvisningarna från riksskatteverket är så avfattade att de ger stort utrymme för att i de enskilda fallen ta hänsyn till de omständigheter som jag berört i min interpellation, så anser de taxeringsfunktionärer jag har talat med att reglerna är så hårt skrivna att det helt enkelt inte går att vara generös i tillämpningen. Jag har fått omvittnat från flera håll att befattningshavarna som skall fullgöra de här många gånger ömtåliga uppdragen känner en olust och tycker att nuvarande system med skattetillägg drabbar i alltför hög grad bagatellartade förseelser, i en del fall rent orättvist. Allmänt sägs att tillämpningsbestämmelserna är för hårda, och en ledamot av länsskattenämnden i mitt hemlän sade ungefär så här: Som ledamot av länsskattenämnden har jag vid några sammanträden förstått hur omöjlig situationen är och förblir om inte riksskatteverket kommer med uppmjukade tillämpningsbestämmelser. Min sagesman använde sig sedan av boxningsspråk och slutade med att konstatera att medan storskojarna duckar får småsyndare ta emot smällarna. En häradsskrivare har i en PM påvisat många horribla beslut som han för sin del måste fatta för att inte begå tjänstefel. Att underskriften inte satts dit med glatt sinne är han den förste att betyga. Det är följaktligen, som framhålls i min interpellation, många som sätter en hel del frågetecken i kanten för den hårda linje som måste tillämpas på det här området, om tillämpningsföreskrifterna skall följas, och det skall de givetvis så länge de finns. Men jag är alldeles övertygad om att anvisningarna förr eller senare måste mjukas upp, och jag tror det vore mycket att vinna, om de som ute på fältet skall sköta tillämpningen hade litet större frihet än vad de enligt egen uppfattning nu har.
Herr talman! Jag är litet överraskad över interpellantens synpunkter. Som framgår av mitt svar har riksskatteverket utformat sina anvisningar så som man kan begära utifrån en generös utgångspunkt. Jag har svarat att uppenbara felräkningar eller misskrivningar inte skall föranleda några speciella strafftillägg. Om felaktigheten eller underlåtenheten beror på att den skattskyldige är gammal eller sjuk eller har bristande erfarenhet eller om de oriktiga uppgifterna är oväsentliga och ringa, så skall inga speciella sanktioner företas. Men naturligtvis är det i sista hand alltid en fråga om hur man uppfattar ärendet vid taxeringsnämndens granskning av den speciella deklarationen, och därför blir bedömningen subjektiv med hänsyn till hur människor ser på ett begånget fel. Med de anvisningar som här har givits kan emellertid jag för min del inte se hur man anvisningsmässigt kan komma närmare de tankegångar som ligger bakom. Sedan vet också interpellanten — det framgick av hans senaste inlägg — att om deklaranten anser sig vara illa behandlad, så finns det besvärsmöjligheter i länsskatterätten. Och om vederbörande anser sig illa behandlad även där, så har han besvärsmöjligheter också i kammarrätten. Det är alltså tre olika fora som har att bedöma om det begångna felet är sådant som skall föranleda en sanktion eller om man kan låta nåd gå före rätt. Slutsatsen blir alltså att jag inte tror att man kan skriva kriterier eller anvisningar på annat sätt än som de nu är skrivna. Sedan ankommer det på vederbörande myndigheter, i detta fall taxeringsmyndigheterna, att avgöra frågorna i varje speciellt fall. Och besvärsmöjligheter finns som sagt.
Herr talman! Vad som har oroat mig är närmast att ett fel i en deklaration som beror på ren okunnighet eller kanske felräkning bestraffas med skattetillägg. Skulle man inte kunna överväga någon form av straffmätning och då ta hänsyn till om det rör sig om uppsåt eller ren okunnighet? Här tycker jag att länsskatterätten skulle kunna få bemyndigande att utöva någon form av straffmätning. Sedan vill jag i sammanhanget påminna om att frågan om skattetillägg har tagits upp av JO i avdelningen Vissa inspektions-, initiativoch klagoärenden. Resultatet av den verksamheten under innevarande år kommer att redovisas i 1974 års JO-berättelse, och där kommer JO att sammanfatta sina intryck hittills av tillämpningen av bestämmelserna. Enligt säkra uppgifter som jag har inhämtat kommer JO:s uttalande där att vara mera kritiska än 1973 års berättelse, och detta menar jag är ytterligare ett argument för att vi bör försöka få till stånd en mjukare linje. Skulle ändå inte finansministern, trots vad han sade i sitt senaste anförande, kunna överväga en uppmjukning av anvisningarna? Kan detta verkligen inte ske inom ramen för nuvarande lagbestämmelser? Jag tror att allmänhetens respekt för lagen om skattetillägg skulle stärkas om dessa anvisningar mjukades upp.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag vill ta initiativ till utredning syftande till en sammanslagning av kustbevakning och sjöpolis för att därmed öka effektiviteten, samtidigt som icke oväsentliga besparingar i statsbudgeten kan åstadkommas. Jag är medveten om att det förekommer vissa gränsdragningsproblem på det här området och att det kan finnas behov av att i större utsträckning begränsa dubbelarbetet och undvika oklarheter i kompetenshänseende mellan kustbevakningen och sjöpolisen. En översyn av samordningsmöjligheterna kommer därför att ske.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för det här svaret som jag bedömer som mycket positivt. Att det behövs bättre samordning är väl alldeles uppenbart. Jag hoppas att den utredning som finansministern nu aviserar skall bli helt förutsättningslös i den meningen att den — om den finner det lämpligt — kan föreslå en enhetlig organisation i stället för som nu två nästan identiskt lika. Nuvarande förhållanden skapar utan tvivel både betydande onödiga kostnader och ovisshet om hur verksamheten är organiserad. Det finns t.ex. de som tror att kustbevakningen sorterar under försvarsdepartementet i stället för under herr Strängs departement. Det är inte bara s.k. vanligt folk som gör detta utan även personer i kanslihuset som kanske borde känna till det bättre. Jag har här ett brev som är ställt till statsministern av ett par personer som är anställda vid kustbevakningen där de tar upp den här problemställningen. De får sedan ett svar av statsministern där han bl.a. säger: Jag har överlämnat ert brev till försvarsdepartementet där man har hand om frågor som berör kustbevakningen. Sedan fick vederbörande ett brev från försvarsdepartementet med uppgift att deras brev var överlämnat till herr Strängs departement. Brevet kom i alla fall så småningom till rätt plats. Detta visar väl, tycker jag, att här är litet oklarheter i fråga om administrationen. Sedan vill jag bara läsa in i kammarens protokoll vad riksdagen faktiskt har uttalat i de här frågorna. Första lagutskottet gjorde på sin tid ett uttalande i sitt utlåtande 1970:31 där det bl.a. sägs så här: ”Anledning synes emellertid föreligga att i lämpligt sammanhang göra en översyn av gällande författningar på de övervakningseller tillsynsområden där formella befogenheter saknas eller står i mindre god överensstämmelse med en praxis som visat sig lämplig. Vad som enligt utskottets mening framför allt är angeläget är emellertid att kustbevakningens och polisens uppgifter i större utsträckning än för närvarande samordnas så att dubbelarbete och oklarheter i kompetenshänseende i största möjliga utsträckning begränsas. Det ankommer i första hand på generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen att svara för en sådan samordning. Som bl.a. rikspolisstyrelsen i annat sammanhang framhållit kan emellertid ifrågasättas om inte en gemensam ledning för den civila övervakningen till sjöss skulle ge väsentligt ökade möjligheter att rationellt utnyttja de personella och materiella resurser som står till förfogande såväl till lands som sjöss. Anledning kan därför finnas att mer ingående ta upp samordningsoch huvudmannaskapsfrågorna till prövning.” Jag vill särskilt peka på att man där omnämner en enhetlig ledning.

Jag hoppas att en sådan oegentlighet som jag tycker är alldeles onödig kommer att rättas till. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag vill taga initiativ till att frågan om yrkesfiskets skatteoch avgiftsfrågor snarast utreds, förslagsvis genom tilläggsdirektiv till fiskerinäringsutredningen. Jag har stor förståelse för yrkesfiskarnas strävanden att förbättra villkoren och lönsamheten inom denna mycket utsatta gren av vårt näringsliv. Det är emellertid en grundläggande regel i vår skatterätt att skatt skall utgå efter inkomstförhållanden och med hänsyn till skatteförmåga. Inkomstbeskattningen skall beräknas på det netto av förvärvsverksamheten som uppkommer under beskattningsperioden, dvs. i princip ett år. Någon allmän resultatutjämning medges inte. Vissa undantag finns för speciella fall, men dessa fall är inte jämförliga med förhållandena inom yrkesfisket. Den allmänna arbetsgivaravgiften är generell och tillämpas utan undantag för allt arbete. Några skäl att frångå principen om likformighet vid beskattningen i detta fall finns inte enligt min mening. Någon utredning om speciella skatteförmåner för yrkesfiskare finner jag således inte påkallad.

Herr talman! Jag får väl tacka finansministern också för det här svaret, men jag måste samtidigt beklaga att det i motsats till det tidigare interpellationssvaret var så utomordentligt negativt. Finansministern säger i svaret att han har stor förståelse för yrkesfiskarnas strävanden att förbättra villkoren och lönsamheten inom denna mycket utsatta gren av vårt näringsliv. Det är bra att finansministern säger det, men utan konkreta åtgärder blir de vackra orden tomma och utan något innehåll. Vad vill finansministern föreslå för praktiska åtgärder, som kan hjälpa yrkesfiskarna? Hur vill finansministern för sin del hindra den utomordentligt olyckliga trend som för närvarande gäller inom fiskerinäringen? Låt mig bara peka på ett par siffror, som jag nämnde i interpellationen, nämligen att det i hela Bohuslän i dag bara finns 60 ståltrålare kvar mot 146 — mer än dubbelt så många — år 1968. Vill regeringen ha kvar en livskraftig fiskerinäring med hänsyn till vår försörjningsberedskap, av bevakningspolitiska skäl och inte minst av lokaliseringsoch sysselsättningsskäl? Om regeringen vill det, vilket jag trots allt vågar tro, måste regeringen ändå vara beredd att satsa något, att vidtaga några positiva åtgärder. Det område som bland yrkesfiskarna helt dominerar i fråga om önskvärda insatser från statsmakternas sida är just skatteområdet. Finansministerns svar kommer därför som något av en kalldusch inte bara för mig utan för yrkesfiskarna i gemen, oberoende av politisk hemvist. De kan inte förstå de doktrinära skäl som finansministern framför mot exempelvis rättvisa skatteavdrag, som kollegerna i exempelvis Norge får utnyttja. De kan inte förstå varför de inte får möjlighet till resultatutjämning som fiskarena får bl.a. i Norge. Också i Danmark får fiskarena bättre villkor än här. Jag har i min hand Dansk Fiskeritidende av den 29 november i år, där det anförs litet om skatteförhållanden. Där heter det: der er på havet i mere end et dogn, for fremtiden kan fratraekke 3 000 kroner eller 20 kroner pr. fiskedag i kostpenge. De 3 000 kroner er baseret på 150 fiskedage. Hvis en fisker kan dokumentere, at han har fisket mere end 150 dage, må han fortsat fratrekke 20 kroner om dagen. Det vil sige, at han, hvis han har fisket i 200 dage, må fratrekke 4 000 kroner. For fiskere på dagsfiskeri som ikke er på havet over et dogn, gelder, at de må fratrekke 2 100 kroner om året eller 11 kroner om dagen i kostudgifter.” Sedan finns ett annat avdrag, som gäller soudstyr. På den punkten anförs: ”Ligningsrådet har også lavet om på fradraget for soudstyr, og også her er grensen endret fra to dogn til et dogn.

En dagsfiskare får dra av mindre, dock 2 100 plus 900 kronor eller tillsammans 3 000 kronor per år. I Sverige finns också möjlighet att göra avdrag, om man fiskar under ”längre tidsperiod”, såsom det anges av skattemyndigheterna. Summan uppgår dock till högst 1 100 kronor per år enligt de regler som för närvarande gäller på Västkusten. För hemmafiskare är beloppen betydligt lägre och för övrigt olika inom olika taxeringsdistrikt. Vilka skäl talar då enligt finansministern emot att man skall få, skatteförmåner? Som jag ser det är det inte tal om det, utan om en rättvisare beskattning. Finansministern talar om skatteförmågeprincipen som ett skäl. I ett brev från Sveriges fiskares riksförbund helt nyligen, som jag förmodar att finansministern har tagit del av, har det gjorts en jämförelse mellan olika kategorier: dels anställda, dels fiskare. I båda fallen har man räknat med en nettoinkomst av tjänst respektive en nettoinskomst av fiske på 40 000 kronor. För fiskare är detta visserligen en ovanligt hög inkomst, men använd för jämförelsens skull. Sedan har man tagit med alla de olika avdrag som finns i det ena och i det andra fallet samt de skatter och avgifter som utgår för de båda kategorierna. Det visar sig då att för fiskaren blir skatter och avgifter 18 943 kronor på inkomsten av 40 000 men för den anställde 16 162 kronor; en skillnad på 2781 kronor. Nettoinkomsten efter skatt blir alltså för fiskaren 21 000 och litet till, medan den för den anställde blir nära 24 000 kronor. Jag tycker att skatteförmågeprincipen talar för att den här beskattningen är orättvis. Men det finns också en annan princip i beskattningen, nämligen att skatterna i stor utsträckning går till samhällsservice av olika slag och att den som av särskilda skäl inte kan utnyttja den samhällsservice som skatterna är avsedda för också bör få betala mindre i skatt. Detta är anledningen till att vi har en särskild sjömansskatt. Sjömännen har också kommit in i den här jämförelsen.

Vad det sedan blir vet vi ingenting om i dag. Den andra frågan som finansministern tog upp här var resultatutjämningen, där finansministern säger: ”Någon allmän resultatutjämning medges inte.” Jag vet att det är så i dag, men den principen är ingalunda sakrosankt. Efter nyåret torde fru Fortuna få avgöra, om principen skall gälla i fortsättningen eller inte. Här har årligen de borgerliga partierna framfört förslag om införande av allmän resultatutjämning, men de förslagen har tyvärr avslagits av den socialdemokratiska majoriteten, som ju inte kommer att finnas efter nyåret. Dessutom finns det ju undantag från den här regeln. Industrin har stora möjligheter att göra avsättningar, bl.a. till investeringsfonder, och kan på det sättet göra en utjämning. Enskilda skogsägare, som jag själv räknar mig till, har möjlighet att göra avsättning på ett skogskonto. Skogsägarna kan ha rätt varierande inkomster, och det är bra att det finns möjlighet att göra en sådan här avsättning. Jag vet att anledningen till att skogskontot kom till var stormfällningarna, men det fungerar i dag så att den som ett år får särskilt höga inkomster kan utjämna det mot ett annat år, när inkomsterna är lägre. Yrkesfiskarna har också högst varierande inkomster. Det har säkert finansministern sett i skrivelsen från Sveriges fiskares riksförbund, där man pekar på två ålbottengarnfiskare från sydöstra Sverige. Den ene, vi kan kalla honom A, hade en inkomst 1970 på 14 311 kronor och 1971 på 35 514 kronor. Den andre, B, hade 1970 9 580 kronor och 1971 30 032 kronor. Det är alltså högst varierande inkomster som ålfiskare kan ha, men även andra fiskare kan befinna sig i motsvarande läge. Jag är medveten om att den allmänna arbetsgivaravgiften är en besvärlig fråga.

Jag har, herr talman, inte begärt några omedelbara ändringar för fiskarna. Jag har bara föreslagit att yrkesfiskarnas skatteoch avgifts ” frågor skall utredas. Men inte ens det vill finansministern gå med på. Det finns annars både en skatteutredning som arbetar och som kunde ta på sig den här uppgiften och fiskerinäringsutredningen som kanske skulle ligga närmast till hands. Jag hade nog hoppats att jag i kammaren skulle få ett sista tillfälle att hålla ett anförande som andades litet mera optimism för yrkesfisket, som jag under så många år aktivt har verkat för både i och utanför riksdagen. Men jag kan tyvärr inte annat än beklaga finansministerns uppfattning i denna fråga, om nu finansministern inte kan ändra sig. Mer negativ mot en enligt finansministerns egna ord mycket utsatt gren av vårt näringsliv än vad finansministern nu har varit kan man knappast vara. Jag är, herr talman, besviken.

Herr talman! Eftersom jag bor på Västkusten har jag haft tillfälle att närmare studera västkustfiskarnas arbetsförhållanden. Jag har därvid kommit till det resultatet att det är motiverat att göra ändringar i deras skatteförhållanden. Finansministern säger att vi inte har någon allmän resultatutjämning; men vi har t.ex. skogskontot, och fiskarna har ganska ofta ojämna inkomster.

Jag tycker att eftersom fiskarna nu arbetar i arbetslag och har sina lotter kan man inte utan vidare jämställa dem med arbetsgivare i vanlig ordning utan bör ta hänsyn till de speciella förhållanden som råder när det gäller fisket. Till sist vill jag säga, att jag tycker att riksskatteverkets bestämmelser beträffande fiskarnas avdragsmöjligheter när de ligger ute på storsjöfiske i åtskilliga veckor är alldeles för snålt tilltagna. Om finansministern inte tänker tillsätta någon utredning, vill jag bara säga att vi från vårt håll kommer att väcka förslag vid nästa års riksdag i syfte att få en förbättring till stånd på det här området.
Herr talman! Jag skall inte åberopa att jag också sedan början av 1950-talet har tillbringat varje sommar på Västkusten och flitigt umgåtts med fiskarna, men jag vet ungefär under vilka förhållanden de lever. Det lönar sig väl inte så särdeles mycket att vi i mer eller mindre känsloladdade ordalag lägger ut texten om de svårigheter som följer med yrket. Att det är riskabla arbetsförhållanden som gäller för gruppen, det vet vi alla. De har valt det här yrket, och jag har en känsla av att de i stor utsträckning trivs med det. Jag är medveten om att antalet yrkesfiskare starkt har sjunkit från den tiden då jag som jordbruksminister i början av 1950-talet hade det mera direkta ansvaret för fiskarnas förhållanden i det här landet. Det har ju i många avseenden sin naturliga förklaring. Båtarna är annorlunda och fiskemetoderna är rationellare. Vi skulle inte med någon framgång nu kunna ge oss in på Islandsfisket, som var en reguljär inkomstmöjlighet för västkustfiskarna tidigare. Nationerna har ju tyvärr månat om sina fiskegränser på ett sätt som gör att det blir trängre och trängre för oss. Den utvecklingen har vi fått acceptera, och det är inte så särdeles mycket att ändra på. Jag tror inte att vi har några möjligheter till det. Jag har sett den här frågan som en skattefråga som interpellanten har aktualiserat. Det gäller om man skall göra speciella undantag i skattelagstiftningen för speciella yrkesgrupper. Jag har inte blivit övertygad om att det är riktigt. Man blir beskattad på sin inkomst, och det får gälla för alla. Är inkomsten låg är skatten anpassad därefter. Är inkomsten hög är skatten anpassad därefter. Frågan om resultatutjämning är tämligen regelbundet uppe vid varje riksdag. Hitintills har tidigare bevillningsutskottet och numera skatteutskottet sagt nej i denna fråga, och kammaren har följt de rekommendationerna. Det kan väl hända att, som interpellanten uttryckte det, fru Fortuna längre fram har någon annan uppfattning. I så fall är det ett faktum vi får ta hänsyn till då. Men hitintills vet jag bara vad en riksdag har sagt, och vad ett skatteutskott och tidigare ett bevillningsutskott ansett i de här frågorna. Jag tror inte att man skall föra över den här frågan till den av interpellanten berörda utredningen. Den har andra ting att syssla med. Den skall titta på fiskarnas förhållanden över huvud taget och inte deras specifika skatteförhållanden. Skatteförhållandena kalfatras och prövas för närvarande i två andra utredningar, en utredning som hanterar beskattningen för de fysiska personerna och en utredning som hanterar företagsbeskattningen. I den senare utredningen är det självfallet på det sättet att man har möjligheter och frihet att pröva frågan om en generell resultatutjämning. Det är från de utgångspunkterna jag menar att frågan bör ställas. Jag har litet svårt att kunna acceptera argumentationen att det är speciellt synd om den här gruppen av företagare för att de också får betala den arbetsgivaravgift och den socialavgift som faller på egna företagare. Den faller ju på företagaren antingen han har anställda eller icke. Men man kan utifrån andra utgångspunkter säga att han driver en näring som är att betrakta såsom en rörelse även om han driver den i kooperativ form genom att vara delägare i en båt och följaktligen vara medlem i ett kooperativt fiskelag. Den här gruppen av företagare har liksom alla andra företagare kompenserats och kommer att kompenseras för den här pålagan via skattesänkning i sin egenskap av fysisk person. Det är samma sak med den gamla arbetsgivaravgiften som finansierade 1973 års skattesänkning och så blir det när vi lyfter ut folkpensionsavgiften som finansieras genom en höjning av socialavgiften. De har som fysiska personer den balanserande favören att åtnjuta de skattesänkningar som dessa avgifter finansierar. Där är de i princip i samma situation som löntagaren. Det har klart sagts ifrån att den skärpta socialavgiften, som företagarna nu skall betala, kommer att spela sin roll i frågan om det löneutrymme ur vilket löntagarna skall ta sina lönehöjningar. Jag har svårt att acceptera detta som något argument i själva debatten. Man åberopar skogskontoavsättningen som någonting som borde tillämpas även här. Det kan väl hända av och till att man har goda respektive dåliga fångster. Men det är ändå inte på samma sätt som för skogsägaren där en våldsam storm kan komma och fälla det som normalt skall avverkas under fem eller tio år. Det var sådana situationer som föranledde skogskontoinstitutet, och så illa är det ändå inte för fiskarna även om fångsterna kan skifta från dag till dag, från vecka till vecka och kanske också från år till år. Men det är ändå en påtaglig skillnad mellan de här förhållandena. Herr talman! Jag har inte kunnat finna tillräckligt starka skäl för att denna yrkesgrupp skall brytas ut ur det skattesystem som gäller företagarna i allmänhet. I den mån man räknar med att resultatutjämningen är någonting eftersträvansvärt — hittills har riksdagen sagt nej på den punkten — bör den gälla över hela fältet. Då är det en fråga som behandlas av företagsbeskattningsutredningen och inte av den speciella utredning som har att se mera på fiskerinäringens sociala och ekonomiska frågor från andra utgångspunkter.

Herr talman! I anledning av vad finansministern sade vill jag bekräfta att yrkesfiskarnas antal har minskat högst väsentligt under senare år. Enligt fiskestatistisk årsbok var de 7 890 år 1966 och 5 177 år 1970. Vi har inga senare siffror, men allt talar för att det sedan har gått i allt hastigare tempo, framför allt på Västkusten där, inte minst i år och föregående år, minskningen varit kraftig. Men det är inte fråga om en minskning som kan anses vara naturlig på grund av rationaliseringar inom fisket, utan det är helt andra skäl som ligger bakom. Det är inte heller en följd av fiskegränsutflyttningen på Island. Den har direkt berört oss i mycket liten omfattning, för svenskarna har knappast fiskat där borta. Däremot har man reagerat kraftigt mot fiskegränsutflyttningen på grund av dess följdverkningar, som sannolikt också kommer t.ex. i Norge. Om norrmännen följer efter berörs däremot i högsta grad de fiskeområden som svenskarna är intresserade av. Det är alltså en mycket onormal minskning av yrkesfiskarkåren som helt och hållet beror på den minskade lönsamheten i fisket. Och den påverkas i allra högsta grad av skattefrågorna. Därför sätter yrkesfiskarna stort hopp till att statsmakterna skall visa en gynnsammare inställning. De kan med fog peka på hur det är i Norge och Danmark, och jag beklagar verkligen att finansministern inte vill gå något åt samma håll som man gjort i grannländerna. När det gäller resultatutjämningen med hjälp av skogskonto sade finansministern att skogsägarna kan drabbas av storm som fäller lika mycket som fem å tio års avverkning. Ja, det var utgångspunkten när skogskontot kom till, men det är ju ytterst exceptionellt att det blir sådana stormar, och skogskontot används nu för de normala årliga uttag som görs, ibland större och ibland mindre. I det fallet är skogsägarna fullt jämförbara med fiskarna som dessutom just på grund av storm vissa år får väsentligt minskade inkomster och samtidigt betydligt ökade kostnader för att nyanskaffa redskap. Jag tyckte ändå att finansministern i det senaste anförandet var litet mera positiv. Han sade visserligen att fiskerinäringsutredningen inte var den rätta att ta hand om frågan, men han tyckte att det här kanske kunde komma in under företagsskatteberedningen eller utredningen om beskattning av fysiska personer, som han ansåg vara de relevanta i sammanhanget. Jag vet inte om jag tolkade finansministern rätt, men det fanns en liten antydan om att han ändå ansåg att ärendet kan tas upp i dessa utredningar. Jag hoppas att jag har tolkat honom rätt i det avseendet. Det finns, anser jag, särdeles starka skäl för att ta upp de här problemen i endera av dessa utredningar. För mig är inte det avgörande vilken utredning som tar hand om dem, huvudsaken är att de blir utredda. Sedan får man se vad en sådan utredning kan komma fram till. Det bör utan vidare kunna komma förslag i för yrkesfisket positiv riktning. I fråga om arbetsgivaravgiften jämförde finansministern fiskarna med andra företagare. Jag tycker att det även därvidlag råder ett alldeles speciellt förhållande. Jag känner inte till några andra företag, där en av dem som arbetar i laget är företagsledare — i det här fallet ägare till båten — medan de andra som hjälper honom i arbetet ändå allesammans skattetekniskt sett räknas som arbetsgivare och betalar arbetsgivaravgift. Det är ett säreget och anmärkningsvärt förhållande.
Herr talman! Ett par kommentarer. I det senast beskrivna fallet har skattemyndigheterna betraktat fiskarna som arbetsgivare i och med att dessa är delägare i båten och tar sitt ekonomiska ansvar för kostnaderna lika väl som de delar fångsten. Skulle man emellertid ändra på det och säga att en i laget skall uppträda som arbetsgivare och de andra som anställda, då får dennne ende betala arbetsgivaravgiften för de andra. Jag är inte alldeles säker på att det skulle passa bättre in i systemet än att var och en betalar den del av arbetsgivaravgiften som faller på hans egen inkomst. Ekonomiskt är det ju egalt, men det är möjligt att det nuvarande systemet är mer i överensstämmelse med den kooperativa drift och den solidaritetsanda som präglar de här fiskelagen i fråga om äganderätt till båten osv. Sedan är det onekligen på det sättet att rätt många grupper är i en ungefär likartad situation. Det finns t.ex. en rätt stor grupp av konstnärer, som ju kan ha ett år med goda inkomster och andra år med väldigt dåliga inkomster. De är självfallet företagare, ingen skall förvägra dem den beteckningen; men det finns inte någon speciell resultatutjämning för dem. Det finns försäljare, författare och rader av fria yrkesutövare för vilka årsinkomsterna kan variera mycket starkt. Det är från den utgångspunkten jag är så rädd för att lyfta ut en grupp som man är speciellt intresserad av. Då drar man nämligen med sig en rad andra grupper som med starka skäl kan göra gällande att de bör behandlas på samma sätt. Så ser jag på frågan om resultatutjämning. Det är en större fråga. Man kan inte avgöra den mot bakgrund av förhållandena hos en speciell yrkesgrupp, hur intresserad man än är av den yrkesgruppen. Man får se den i ett större sammanhang, och den behandlas av företagsbeskattningsutredningen som är obetagen att diskutera resultatutjämning. Jag ville tala om detta för interpellanten.